Herr talman! Erik Hovhammar har frågat mig om jag är beredd att avkräva de övriga europeiska staterna ett besked om att dessa omedelbart ämnar ta itu med källorna till den allvarliga miljöförstöringen i Sverige. Vad beträffar regeringens syn på försurningsproblematiken och de åtgärder som har vidtagits för att minska utsläppen av svaveldioxid i Sverige vill jag hänvisa till det svar som jag lämnade här i kammaren den 7 december 1978 på en fråga i detta ämne av Georg Pettersson. När det gäller försurningsproblemens internationella aspekter vill jag framhålla att jag helt delar Erik Hovhammars bedömning att en minskning av svaveldioxidutsläppen i såväl Västsom Östeuropa är nödvändig för att komma till rätta med de allvarliga problemen i Sverige och Norge. Från svensk sida har vi bl.a. med hänvisning till den aktuella deklarationen från FN:s miljövårdskonferens i Stockholm tagit upp den långväga spridningen av luftföroreningar i olika sammanhang. Av särskilt intresse f. n. är de förhandlingar som pågår inom ramen för miljösamarbetet inom FN:s ekonomiska kommission för Europa . Den långväga transporten av luftföroreningar har här tagits upp i förberedelsearbetet inför ett till hösten 1979 planerat miljövårdsmöte på hög politisk nivå. Från svensk sida har vi mycket aktivt deltagit i förberedelsearbetet inför detta möte. Den svenska linjen har därvid varit att en europeisk konvention som kan minska svavelutsläppen bör komma till stånd. De europeiska ländernas vilja att i dessa förhandlingar acceptera de nordiska ländernas krav på konkreta åtgärder för att minska utsläppen av luftföroreningar kommer att visa i vad mån man är beredd att leva upp till de åtaganden man gjorde vid Stockholmskonferensen. Den svenska regeringen kommer självfallet också i fortsättningen att på alla sätt arbeta för att internationella åtgärder för att minska försurningsproblemen skall komma till stånd.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

Nu är det emellertid något mycket allvarligare än bara försurning av ytvattnet, och det har gjort försurningsproblemen så akuta, att de yttersta kraftansträngningar måste vidtas för att skapa förståelse hos de stater som exporterar försurningen till oss. Nu är det vårt dricksvatten som börjar försuras. Ännu är det endast vissa delar av vårt land som har drabbats, men inom ett varierande antal år, beroende på markens buffringsförmåga, kommer allt fler att drabbas. Försurningen i Västsverige, som vi fick uppgifter om för en tid sedan, är en alarmklocka, som varnar för ett allvarligt hot mot vår folkhälsa. Nu senast har det kommit ett meddelande om att Ljungskile i Bohuslän har ett dricksvatten med ett pH-värde under de tillåtna gränserna. Det är emellertid inte nog med detta! När grundvattnet försuras fälls nämligen tungmetaller i marken ut i vattnet. En utfällning sker också i de rör, genom vilka det sura grundvattnet pumpas. Sålunda innehåller dricksvattnet i Ljungskile för höga halter av mangan och järn, och det är allvarligt. Vi befinner oss alltså i en extrem situation, vågar jag påstå, och vi måste därför vidta en extrem aktivitet på det internationella området. För varje dag som går ökar riskerna för hälsovådligt dricksvatten. Vi kan inte acceptera denna smygande förgiftning av det livsviktiga grundvattnet. Det gäller här något mycket mer och viktigare än fiskoch djurlivet i sjöarna. Det är allvarligt i och för sig, och det har påpekats i många debatter — jordbruksministern hänvisade till det svar han gav här i december. Men detta är en ny infallsvinkel, något ännu allvarligare. Därför hoppas jag att jordbruksministern snarast låter utreda vilka åtgärder vi själva här i landet kan vidta, exempelvis rening av dricksvattnet genom inblandning av kolsyra eller kiselsyra. De kommuner, vars dricksvatten redan nu är hotat, bör också få statsbidrag för dyrbara reningsåtgärder av dricksvattnet. Och detta brådskar, herr statsråd.
Herr talman! Jag vill ännu en gång understryka det allvar med vilket regeringen ser på den fortlöpande försurningen av våra marker och vattendrag. De uppgifter som Erik Hovhammar lämnade här nyss understryker ytterligare hur pass allvarligt problemet är. Men det är också helt klart att, eftersom en avsevärd del av utsläppen sker bl.a. på kontinenten, det är nödvändigt med ett internationellt samarbete. Den svenska regeringen har under hela 1970-talet arbetat för att få till stånd ett minskat svavelutsläpp i Europa. För att ytterligare understryka vikten av att intensifiera arbetet, tillsatte regeringen i januari 1978 en särskild kommitté, med uppgift att samordna det svenska förberedelsearbetet inför behandlingen av luftföroreningsproblemen i olika internationella organ. Arbetet i kommittén har kommit att koncentreras på förberedelserna inför det till hösten 1979 planerade miljövårdsmötet, som jag nämnde i mitt svar. Jag kan därvid säga att regeringen i går beslöt att ge kommittén tilläggsdirektiv att också svara för förberedelsearbete rörande andra ämnen, som kan komma att tas upp på det planerade miljövårdsmötet. Detta understryker enligt min uppfattning ytterligare regeringens vilja att genom ett kraftfullt internationellt agerande försöka komma till rätta med dessa frågor.
Herr talman! Jag noterar med stor tillfredsställelse vad jordbruksministern här har uttalat liksom att jordbruksministern även konfirmerade vad regeringen tidigare har gjort på det här området. Det kom som en chock, när vi strax före jul fick besked om grundvattensförsurningen i områdena kring Stenungsund. Vattnet i vissa grundvattensbrunnar där visade ett pH-värde på 3,8. Värden under 4,5 bedöms som direkt hälsofarliga. Det har gått så långt att länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län nu har beslutat att göra en omfattande inventering av vattentäkterna i Stenungsund och i Kungälv. Jag vill mot den bakgrunden fråga om jordbruksministern ställer sig positiv till att låta utreda vilka åtgärder vi kan vidta själva här i Sverige för att få ett bättre dricksvatten. En åtgärd som skulle kunna prövas är att tillsätta kolsyra eller kiselsyra i vattnet. Detta är delvis en ny infallsvinkel i den här debatten, men det anknyter till de akuta förhållandena på västkusten. Jag skulle vidare vilja fråga om statsrådet är positiv till att de kommuner, vilkas dricksvatten nu visat sig vara så undermåligt, kan påräkna erforderligt statsbidrag för att åstadkomma en bättre kvalitet på vattnet.
Herr talman! Vi har fått en framställning om bidrag från länsstyrelsen. Den har ännu inte behandlats, men självfallet ser jag det så att vi måste göra allt för att försöka komma till rätta med dessa mycket svåra problem så snart som möjligt.
Herr talman! Jag ber att få tacka även för detta kompletterande svar, och jag hoppas att man med allvar ser på denna ytterst väsentliga fråga.

Sedan jag utsetts till landshövding får jag härmed anhålla om entledigande såsom riksdagsledamot för Hallands län med verkan från februari månads utgång. Stockholm den 6 februari 1979 Johannes Antonsson

Herr talman! Regeringen har den 21 december 1978 bemyndigat mig att tillkalla en delegation för beredning av frågor om civilt utnyttjande av flygindustriella resurser. Nils Berndtson har frågat mig vilka direktiv och vilken sammansättning som denna delegation avses att få. Direktiv för delegationen är f.n. under tryckning och kommer att distribueras till riksdagen inom kort. I direktiven konstateras att anskaffningen av nästa attackflygssystem kommer att kräva minskade insatser av främst utvecklingspersonal i flygindustrin. Därför uppdras det åt en särskild delegation att i samverkan med berörda företag och fackliga organisationer undersöka möjligheterna för berörd personal till civil sysselsättning både inom och utom flygindustrins ram. Delegationen skall därvid i första hand undersöka vilka möjligheter till civil sysselsättning som finns inom flygindustrins ram och i vilken mån statliga insatser är nödvändiga för att sådan sysselsättning skall komma till stånd. Därutöver skall delegationen tillsammans med berörda myndigheter och organisationer undersöka möjligheterna till utvecklingsprojekt inom andra områden, som bedöms vara angelägna för samhället. Särskilt nämns att delegationen bör undersöka möjligheterna att via den offentliga upphandlingen möjliggöra större projekt med betydande inslag av teknisk utveckling. Beslut om sammansättning av delegationen har fattats av mig. Delegationen kommer att ledas av generaldirektören för televerket Tony Hagström, och i delegationen ingår i övrigt generaldirektören för styrelsen för teknisk utveckling Sigvard Tomner, två företagsledare, nämligen bankdirektör Morgan Abrahamsson, Svenska Handelsbanken, och direktör Gösta Bystedt, AB Electrolux, samt ombudsman Arne Angelöf, Svenska metallindustriarbetareförbundet, tekn. dr Martin Fehrm, Civilingenjörsförbundet, och ingenjör Benn Ottoson, Industritjänstemannaförbundet. Därutöver kommer att till kommittén knytas som sakkunniga eller experter representanter för bl.a. berörda lokala intressenter samt vissa departement och myndigheter.

Herr talman! Försummelserna i fråga om planering för civil produktion för militärindustrin har framträtt tydligt i diskussionerna om den framtida flygplanstillverkningen — B3LA-debatten har i det avseendet varit belysande. För dessa försummelser bär både statsmakterna och företagsledningen vid Saab-Scania ansvar. Det är skrämmande att det enda alternativ till fortsatt tillverkning av militära flygplan som man ställt upp är arbetslöshet för arbetare och tjänstemän. Problemen har naturligtvis inte kommit som en blixt från klar himmel. Under hela 1970-talet har man kunnat förutse att behov av annan produktion skulle uppstå. Tyvärr har inga verkliga ansträngningar gjorts för att främja civil produktion vid Saab-Scania. Varje steg i rätt riktning — även om det är litet — skall naturligtvis noteras. Detta gäller bl.a. konstaterandena i regeringens kommuniké den 22 december 1978, där det sägs att ”oavsett val av inriktning av attackflyganskaffning uppstår omställningsproblem för den militära flygindustrin” och vidare att ”det är viktigt att ingen tid förloras vad avser förberedelserna för sådana åtgärder”. Men det har dröjt med beskeden om vilka direktiv och vilken sammansättning den aviserade kommittén skulle få. Detta har skapat oro bland de anställda. Det är mot den bakgrunden jag har ställt min fråga till industriministern, och jag vill nu tacka för svaret. Tyvärr måste jag säga att svaret andas en alltför passiv hållning med tanke på att det här handlar om ett mycket stort problem. Industriministern använder formuleringar som ”i vilken mån statliga insatser är nödvändiga för att sådan sysselsättning skall komma till stånd”. Men statliga insatser är nödvändiga, herr Huss! Och när det gäller delegationens sammansättning måste man beklaga att de lokala intressena, särskilt de fackliga, tydligen kommer att engageras endast indirekt. Enligt min mening måste detta arbete bedrivas så nära ritbordet och verkstadsgolvet som det över huvud taget är möjligt, och därför anser jag det naturligt att de fackliga organisationerna på företaget får representation i kommittén. Anser inte industriministern att det är befogat med representanter för de lokala fackliga organisationerna i en sådan här utredning? Jag har pekat på försummelserna i fråga om planeringen för civil produktion, och också regeringen säger att det är viktigt att ingen tid förloras. Mot den bakgrunden är det nödvändigt att utredningsarbetet nu bedrivs med stor snabbhet. Jag vill därför fråga: Vilken tidsram anser industriministern bör gälla för detta arbete? Med tanke på denna frågas stora betydelse vill jag slutligen fråga, om regeringen är beredd att gå vidare — utöver åtgärden att tillsätta denna kommitté—och medverka till att ett program och ett planeringsarbete för civil alternativproduktion i större skala, som kan ta över resurser från militärindustrin, kommer till stånd.
Herr talman! Enligt min mening är det initiativ som nu tagits tillräckligt i nuvarande läge. Jag vill vidare bestrida Nils Berndtsons påstående att regeringen tar lätt på dessa problem och att vi inte är på det klara med om statliga insatser behövs. Vi är på det klara med detta, men i vilken utsträckning insatserna behövs kommer ju att framgå genom delegationens arbete. Vad beträffar frågan om representation för lokala intressenter, särskilt de lokala facken, förhåller det sig så att vi har talat med de tre berörda organisationerna Metall, SIF och Civilingenjörsförbundet. Var och en av dessa har fått välja hur de vill låta sig representeras. Det har på det sättet blivit en ganska stor delegation med sju personer. Jag tror inte det vore lyckligt för arbetet, om man skulle mycket utvidga representationen. Vi har emellertid angivit att lokala intressenter bör anlitas som experter och sakkunniga, och jag syftar då både på de berörda kommunerna Linköping och Trollhättan, på de berörda facken och naturligtvis på de berörda företagen. Jag tror detta är ett smidigt sätt att lösa frågan om representationen, så att man bevarar arbetsdugligheten inom delegationen samtidigt som man säkrar de behövliga lokala kontakterna och informationerna.
Herr talman! Jag tror att det ändå är klokt om regeringen försöker sätta sig in i totalsituationen för en kommun som Linköping, där 20 26 av sysselsättningen och 40 96 av industrisysselsättningen baseras på militär verksamhet. Där behövs rejäla satsningar på civil produktion. Man måste ändå anse att staten bör ha både skyldighet och intresse när det gäller att gå in aktivt, skyldighet mot arbetare och tjänstemän som har gjort sina arbetsinsatser för att förverkliga statliga beslut och också mot en kommun vars planering i hög grad dikterats av statliga intressen och beslut. Staten bör också ha intresse av att gå in för att tillvarata de väldiga resurser som i dag är bundna till militära uppgifter. I dessa avseenden tycker jag att regeringens åtgärder är för passiva. Man försöker att nödtorftigt så att säga fylla upp med civila alternativ, men enligt min mening bör man ha en framförhållning och en god planering på det här området. Industriministern sade ingenting om tidsramen, och här vill jag upprepa min fråga. Förordas en direkt representation för de vid Saab-Scania AB anställda, behöver ju detta inte innebära ett underkännande av den sakkunskap som finns i delegationen. Det är viktigt att man tillvaratar de erfarenheter och kunskaper som finns hos dem som direkt arbetar i ett sådant företag. En lärdom av Lucasarbetarnas verksamhet i England var just att arbetarna själva kom med de viktiga uppslagen om alternativ produktion.
Herr talman! Jag kan inte på nuvarande stadium bestämt ange någon tidsram, eftersom denna blir beroende av delegationens analyser och dess arbete. Men jag vill framhålla att det inte är fråga om en så att säga absolut tidsram, utan i direktiven, som inom kort kommer från trycket, anges att delegationens förslag bör redovisas fortlöpande. Man kan alltså snabbt komma med delförslag.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag avser att avlämna någon proposition rörande personalval och valkretsindelning till vårriksdagen. I januari 1978 avlämnades betänkandet Personval och valkretsindelning. Betänkandet innehåller förslag till olika ändringar i vallagen. Ändringarna innebär ett förstärkt inslag av personval i vårt valsystem och dessutom en ny valkretsindelning för riksdagsvalen. Betänkandet har remissbehandlats. Remisstiden gick ut den 1 oktober 1978. Beträffande remissutfallet kan för dagen ges följande mycket kortfattade redovisning. Förslaget om ökat inslag av personval har bemötts avvaktande, från en del håll kritiskt. En majoritet av dem som har uttalat sig anser att några förändringar inte kan företas utan ytterligare utredning. Frågor som anses kräva närmare belysning är t.ex. konsekvenserna för de kommunala valen samt effekten på arbetet under valrörelsen. Några instanser kritiserar också förslaget från mer tekniska utgångspunkter. När det gäller valkretsindelningen uttalas från många håll en allmän sympati för utredningens ståndpunkt att valkretsarna inte skall vara för stora. När man kommer till utredningens konkreta förslag om hur man skall åstadkomma mindre valkretsar i de olika områdena visar det sig emellertid att meningarna är mer delade. De länsstyrelser och kommuner som berörs direkt av ändringarna beträffande Stockholmsområdet och Göteborg är övervägande tveksamma eller avvisande till utredningens förslag. Reaktionen på förslaget rörande Malmöhus län är mer positiv. Men också på den punkten förekommer uttalanden som går ut på att ytterligare överväganden måste föregå beslut i frågan. Det är ännu för tidigt att uttala sig om vilka beslut den fortsatta beredningen inom regeringskansliet kan föranleda. Frågan bör också bli föremål för överläggningar mellan partierna.

Herr talman! Jag skall be att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag är inte särskilt förvånad över det relativt negativa beskedet. Den preliminära propositionsförteckningen innehöll visserligen en proposition om ändring av vallagen, men den gällde andra, mindre betydelsefulla reformer. Av de två reformer som personvalsoch valkretsutredningen arbetat med under åren 1974-1977 är enligt min uppfattning ändringen av valkretsarna den viktigaste och också den lättaste att genomföra. Inte minst betydelsefullt är det att avskaffa Fyrstadskretsen i Malmöhus län. Redan för fem år sedan, när konstitutionsutskottet behandlade en motion om valkretsändring i Malmöhus län, förutsatte utskottet i sitt av riksdagen godkända betänkande att en sådan ändring skulle kunna ske redan till 1976 års val. Som bekant blev det inte så, och inte heller till årets val blir det någon ändring. Läggs det inte någon proposition till vårriksdagen finns det en liten men dock risk att det blir en socialdemokratisk regering som kommer med förslag om en ny valkretsindelning. Detta kan medföra att vi får en modell med femmannavalkretsar som riktmärke, vilket för med sig två stora nackdelar. 1. I så fall räcker inte de nuvarande 39 utjämningsmandaten till. För att öka antalet utjämningsmandat fordras grundlagsändring. Då uppskjuts reformen ytterligare i tre år. 2. Femmandatsalternativet med 54 valkretsar i stället för nuvarande 28 eller utredningsförslagets 34 medför att några av de mindre partierna inte kommer att bli representerade i alla valkretsar. Detta är definitivt inte tillfredsställande ur demokratisk synpunkt. Jag konstaterar alltså att svaret på min fråga blev undvikande. Jag kan till nöds ha förståelse för att regeringen tvekar när det gäller personvalsreformen eftersom remissinstansernas yttranden varit ganska motsägelsefulla. Men man måste väl ändå i februari månad ha klart för sig om det skall bli någon proposition senast i april, så att vårriksdagen kan fatta beslut i frågan. Min följdfråga måste då bli om regeringen och justitieministern kan tänka sig att lägga en proposition om enbart valkretsindelningen. Och om jag inte kan få svar på den frågan heller vore jag tacksam att få veta när justitieministern räknar med att kunna ta ställning till om det blir en proposition i vår eller ej.

Herr talman! Det är naturligtvis så att de båda frågor som behandlas i det framlagda betänkandet har ett visst samband. Frågan om personval kan sägas vara överordnad, eftersom ett ökat inslag därav får följder också för hur valkretsindelningen bör göras. Det är därför det i första hand fordras ett övervägande beträffande betänkandet i dess helhet. Och ställning måste tas till om det skall föranleda ytterligare utredning. Men jag är medveten om att valkretsindelningen i Malmöhus län från vissa utgångspunkter är mindre ändamålsenlig, och det är också klart, som jag nämnde i mitt svar, att på den punkten fick utredningsförslaget det mest positiva mottagandet under remissbehandlingen. Vad jag för dagen kan säga är att det inte är osannolikt att man i den ena eller den andra formen relativt snart bör gå vidare med den frågan. Det är emellertid viktigt att en sådan lösning blir godtagbar för de lokala organisationerna och de myndigheter som berörs, och detta kommer att beaktas vid ärendets fortsatta behandling inom regeringskansliet. Så mycket är emellertid klart att det inte är möjligt att framlägga någon proposition till vårriksdagen.
Herr talman! Jag tycker inte att sambandet mellan personvalsreformen och valkretsindelningen är av så hög dignitet att man inte skulle kunna föreslå enbart en reform av valkretsindelningen, alltså utan att det också läggs fram ett förslag om ökat inslag av personval. Det är beklagligt att regeringen uppenbarligen inte har ambitionen och kanske inte heller kraften att genomföra en hel del av de reformer som säkerligen hade kommit till stånd, om trepartiregeringen hade kunnat sitta kvar. Jag tänker då inte bara på valkretsindelningen utan också på frågor som läroplanen för grundskolan och förtroendemannalagen. I det senare fallet förefaller tveksamhet råda om huruvida man hinner lägga fram en proposition, trots att den i stort sett var klar redan i höstas. Jag tänker vidare på lagen om enskilda skolor och på sophämtningslagen. Propositionen i det sistnämnda ärendet, som är ett viktigt steg bort från en växande byråkrati, har aviserats till april-maj. Under sådana förhållanden måste naturligtvis stora ansträngningar göras för att ett beslut i frågan skall kunna fattas av riksdagen under våren. Justitieministern gav nu det klara beskedet att det, även om han tyckte att en ändring relativt snart kunde ske i Malmöhus län, under inga förhållanden skulle kunna fattas något beslut av riksdagen under våren. Jag beklagar denna inställning mycket och hoppas att justitieministern tänker om på denna punkt. I så fall skulle vi kanske ändå kunna få en sådan reform i Malmöhus län som vi har väntat på i många år.

Herr talman! Mot bakgrund av att kriminalvårdsstyrelsen stoppat en s.k. skrivarverkstad, som två stipendiater under hösten 1978 har bedrivit på kriminalvårdsanstalten i Hinseberg, har Jörn Svensson frågat mig om jag ämnar se till att denna verksamhet får fortsätta. Enligt gällande bestämmelser beslutar vid riksanstalt styresmannen om de besök av utomstående som utgör en förutsättning för en verksamhet av förevarande slag. Av 29 § lagen om kriminalvård i anstalt framgår att intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Det ankommer således på styresmannen att med beaktande bl.a. av anstaltens personella och lokalmässiga resurser bedöma om och i vilken omfattning besök till viss intagen eller grupp av intagna kan komma till stånd. Kriminalvårdsstyrelsen har emellertid en allmän befogenhet att ändra vad tjänsteman inom kriminalvården har beslutat med stöd av lagen om kriminalvård i anstalt. Beslut av kriminalvårdsstyrelsen kan överklagas till kammarrätt eller i vissa fall regeringen. Det ingår däremot inte i mina befogenheter som ledamot av regeringen att i annat fall ompröva ett enskilt beslut som har fattats av kriminalvårdsstyrelsen eller tjänsteman inom kriminalvården.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Det var emellertid ett klent svar, såsom det rimligtvis måste bli när man försöker försvara en i grunden dålig sak. Varför förbjöds denna skrivarverkstad på Hinseberg? Såvitt jag förstår stämmer inte detta förbud med av riksdagen givna riktlinjer för kriminalpolitiken och kulturpolitiken. För det första: Det är ytterst viktigt, att grupper av socialt och kulturellt utslagna kan återvinna rätten till sitt språk. Det är viktigt som studieträning och som led i en känslomässig rehabilitering och nydaning liksom det också direkt stärker människans möjligheter att praktiskt ta sig fram i samhället. Av vilken anledning godtar då regeringen att man berövar de intagna vid Hinseberg en sådan möjlighet? För det andra: Klienten måste i all terapeutisk verksamhet kunna uttrycka sig i en rak kommunikation också beträffande kontroversiella och smärtsamma förhållanden och erfarenheter. Att så att säga få skriva av sig kan därvid vara av stort värde. Rehabilitering och terapi blir ju verkningslösa, om man skulle begränsa alla uttrycksmedel till harmlösa eller intetsägande former, som enbart avgörs av disciplinära synpunkter. För det tredje: Att skriva är att dokumentera — att delge andra sina subjektiva erfarenheter. För ovanlighetens skull hade den här skrivarverkstaden gett internerna möjlighet att själva beskriva, inte bara bli beskrivna och analyserade av andra människor. Varje förnuftig människa inser att en sådan dokumentation hade kunnat vara av stort intresse för behandlingsoch rehabiliteringsarbetet inom kriminalvårdssektorn. Man frågar sig: Vad är det egentligen kriminalvårdsstyrelsen vill uppnå genom att stänga skrivarverkstaden? Är detta en signal till en ny sorts kriminalpolitik? Justitieministern söker nu liksom undvika sakfrågan genom att angripa den från en strikt formalistisk synpunkt. Jag känner mycket väl till att justitieministern inte är formell överprövningsinstans för beslut av denna art, så undervisningen gentemot mig i det avseendet är i och för sig obehövlig. Men vi skall inte glömma att en medlem av regeringen inom sitt ämnesområde har konstitutionellt ansvar för att se till att ärenden inom den sektorn handläggs av ämbetsverken på ett sådant sätt att det står i överensstämmelse med av riksdagen givna riktlinjer. Jag skulle därför vilja ställa en rent politisk — icke en juridisk och formell — fråga: I vilket avseende står kriminalvårdsstyrelsens förbud mot skrivarverkstaden på Hinseberg i överensstämmelse med de kriminalpolitiska och kulturpolitiska riktlinjer som riksdagen har givit? Var i dessa riktlinjer kan man finna stöd för att det är riktigt att utfärda ett sådant här förbud?

Herr talman! Jag har från kriminalvårdsstyrelsen inhämtat att beslutet att avbryta verksamheten på skrivarverkstaden vid Hinseberg grundade sig på det förhållandet att verksamheten enligt kriminalvårdsstyrelsens och anstaltsledningens uppfattning kommit att få alltför stor omfattning tidsmässigt och att den koncentrerats till en allt mindre grupp intagna. Verksamhetens omfattning och inriktning medförde enligt styrelsen att anstaltsledningen inte ansåg sig ha möjlighet att följa verksamheten i den utsträckning som man anser nödvändig med hänsyn till ordning och säkerhet inom anstalten. Själv anser jag att fritidsverksamheten utgör ett mycket viktigt led i arbetet på att i möjlig mån utforma kriminalvården i anstalt på ett sådant sätt att de intagnas anpassning i samhället främjas och att skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. Det är därför av stort värde om verksamheten kan understödjas även av organ och enskilda utanför anstalten i den mån praktiska förutsättningar föreligger. Det var också så att denna verksamhet från början understöddes av kriminalvårdsstyrelsen liksom av BRÅ. Men som jag redan har framhållit fick verksamheten en helt annan omfattning i tiden och en annan inriktning än vad som ursprungligen hade överenskommits mellan kriminalvårdsstyrelsen, anstaltsledningen och stipendiaterna, och den blev alltför resurskrävande för anstaltens del. Det är denna bedömning som anstaltsledningen liksom kriminalvårdsstyrelsen har att göra enligt lagen om kriminalvård i anstalt. Jag anser alltså att den bedömning som har gjorts av kriminalvårdsstyrelsen är täckt av de befogenheter styrelsen har enligt lag. Jag har inte ansett att det som förevarit utgör någon anledning att utfärda ändrade föreskrifter.
Herr talman! Det är litet svårt med den här skillnaden mellan juridik och politik. Vi diskuterar här politiskt och från en parlamentarisk grundval. Vi diskuterar inte från en formaljuridisk grundval. Det är skillnaden. Till att börja med fäste jag mig vid att justitieministern uteslutande åberopar anstaltsledningens bedömning. Men om en minister skall avgöra huruvida ett ämbetsverk handlar i enlighet med riksdagens givna politiska föreskrifter skulle jag knappast tro att det räcker med att inhämta uppfattningar från den instans som så att säga kan ifrågasättas här ha handlat felaktigt, utan då bör man själv skaffa sig en närmare bild av vad som faktiskt har skett. Frågan gäller ju inte huruvida de speciella former i vilka verksamheten bedrivs kunde leda till vissa problem, utan frågan gäller: Var verksamheten som sådan någonting gynnsamt och bra som man borde understödja eller var den det inte? Om verksamheten var någonting bra borde man ju ha sett till att den kunde bedrivas under former som var förenliga med de disciplinära krav och ordningskrav som av olika skäl måste ställas när det gäller den här typen av institutioner. Dessutom vill jag säga att man kanske kunde ha kommit till resultatet att det här inte bara var fråga om någon sorts allmän fritidsverksamhet, utan det kanske var något som hade kunnat infogats i vissa delar av den ordinarie verksamheten, exempelvis med en terapeutisk motivering, därför att det verkade i rehabiliterande riktning och stod i överensstämmelse med den anda för rehabiliteringen som normalt skall gälla. Det verkar som om justitieministern här, liksom över huvud taget, inte ställer den politiska frågan, om detta var riktigt och någonting som var bra och i överensstämmelse med de riktlinjer som riksdagen har beslutat om för kriminalvårdspolitiken och kulturpolitiken. Jag vill återigen fråga: Stämmer verksamheten vid skrivarverkstaden överens med dessa riktlinjer, eller gör den det inte?

Herr talman! Jag har redan antytt att jag tycker att i och för sig var detta ett bra förslag, om det höll sig inom rimliga gränser. Jörn Svensson frågade om det som har hänt stämmer med vad som är förutsättningen för kriminalpolitiken. Då vill jag i min tur fråga Jörn Svensson: Vad är det som gör att det inte stämmer? Stipendiaterna har fått bidrag och tillåtits att vara med. Mot uppgifterna att det inte går att få obegränsat tidsutrymme och medverkan vid anstalten gör Jörn Svensson gällande att det borde stipendiaterna ha fått, varför det därmed har begåtts ett fel. Jag har ingen anledning att säga att vad som gjorts inte är riktigt, om jag inte också vet i vilket avseende det skulle vara fel.

Herr talman! Nej, herr jurist, den taktiken lyckas inie! Det är för det första inte jag som skall svara, utan det är justitieministern som skall svara på min fråga om förbudet stämmer. Det är det jag hela tiden frågat om, och det vill jag ha ett svar på. Stämmer förbudet med de riktlinjer som är givna av riksdagen i den av riksdagen beslutade kriminalvårdsoch kulturpolitiken? Frågan är om det nu var så, att i vissa praktiska former ledde den här verksamheten till problem. Jag påstår inte att kriminalvårdsstyrelsen hade rätt i det, utan jag anser att den bara använder detta som ett skäl. Men om nu kriminalvårdsstyrelsen hade rätt här, skulle då den rimliga politiska slutsatsen vara att vi skall förbjuda alltihop? Är det den slutsats man måste dra? Är det justitieministerns uppfattning att det var korrekt att dra den slutsatsen? Om det nu står i de riktlinjer för kulturpolitiken som 1974 beslutades av riksdagen att man bl.a. skall ge människor möjlighet till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan människor samt att kulturpolitiken skall utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov, hade det inte då varit skäl att försvara den här verksamheten i stället för att godta att den förbjuds helt och hållet?
Herr talman! Jörn Svensson talar som om detta vore en verksamhet som hade förbjudits, men den har faktiskt pågått under ganska lång period, och det är en omfattande tid som under den perioden har tagits i anspråk för denna verksamhet. Det stämmer alltså inte om man säger att det här är fråga om ett handlande som har gjort att man inte har utnyttjat denna möjlighet, eftersom sådan verksamhet har förekommit men avbrutits när anstaltsledningen och kriminalvårdsstyrelsen bedömt saken så, att man inte kunde avsätta mera tid för den. Om Jörn Svensson ser efter hur mycket tid som man har ägnat åt detta, kommer Jörn Svensson att finna att det är en inte oväsentlig tid.
Herr talman! Det är ju möjligt att justitieministern på den sidan har rätt, men det är inte det vi diskuterar. Vad vi diskuterar är: Kommer den här typen av verksamhet att bedrivas i fortsättningen? Eller är kriminalvårdsstyrelsens förbud och beslutet att verksamheten skall upphöra någonting som skall vara normgivande för framtiden, så att den här typen av verksamhet skall så att säga hindras från att förekomma på våra kriminalvårdsanstalter i fortsättningen? Det är sakens politiska sida. Jag förmodar att justitieministern känner till riktlinjerna inte bara för kriminalvårdspolitiken, som är hans speciella gebit som minister, utan också för kulturpolitiken, där det speciellt anges hur viktigt det är att just eftersatta grupper — till vilka dessa utslagna som i stor utsträckning hamnar på fångvårdsanstalterna hör — får den här typen av möjligheter. Då frågar jag mig hur ett upphörande av sådan här verksamhet kan stå i överensstämmelse med de riktlinjerna.
Herr talman! Nu talar Jörn Svensson som om det rådde totalt förbud för verksamhet av den här karaktären. Det är inte fråga om det. Det är det konkreta projektet, vilket pågått under avsevärd tid, som har avbrutits och slutförts. Men det innebär inte att det finns något förbud mot verksamhet av denna typ. Jag vill gärna säga att jag har inte alls den uppfattningen att verksamhet av denna typ är felaktig. Tvärtom är jag ense med Jörn Svensson om att sådant här skall utnyttjas. Men man måste hålla det inom rimliga gränser, så att det kan hanteras inom anstalterna.
Herr talman! Nu fick jag åtminstone något litet besked om justitieministerns principiella politiska ställning i frågan, som han har att ta lik mätigt sitt ministeransvar inför riksdagen. Det här är inte bara en fråga om hur man skall tolka förbudet, utan det är också en fråga om hur det här speciella förbudet kommer att uppfattas. Jag förstår att justitieministern inte är motståndare till sådan här verksamhet — det har jag heller aldrig direkt gjort gällande. Men man avbryter en pågående verksamhet, ser till att den tar slut, i stället för att diskutera att ge den former som kanske hade varit fullt förenliga med förhållandena och reglerna i övrigt på anstalten. Det borde ha varit möjligt att diskutera detta, eftersom verksamheten tidigare kunnat godkännas och, såvitt jag förstår, kunnat försiggå i överensstämmelse med sådana regler. Skulle det inte ha varit möjligt? Ser inte justitieministern, inte minst som gammal tryckfrihetsexpert, en fara i den reaktion som kan komma när verksamhet av det här befrämjansvärda slaget direkt förbjuds?
Herr talman! Jag vill ytterligare understryka att det inte är fråga om ett förbud mot verksamhet av den här karaktären. Det är just denna undersökning, vilken pågått under så pass lång tid, som kriminalvårdsstyrelsen funnit böra avslutas just därför att den tar för lång tid i anspråk för att anstalten skall kunna bemästra den. Jag vill gärna deklarera att jag är glad åt att Jörn Svensson förstår att jag inte är motståndare till yttrandefrihet vid anstalterna, men det är ju fråga om de praktiska möjligheterna att hantera sådana här saker. När Jörn Svensson säger att han nu fått svar på sin fråga vill jag påpeka att Jörn Svensson ursprungligen frågade just om verksamheten vid Hinseberg. Hans fråga gällde inte verksamhet av denna typ. Beträffande verksamheten av denna typ tror jag vi kan vara ganska ense.
Herr talman! Det är trots allt, herr justitieminister, en skillnad mellan att inte vara motståndare till någonting och att vara anhängare av att någonting bra befrämjas och får en given plats i det speciella rehabiliteringssammanhang där det kan ge positiva effekter, vilket denna verksamhet uppenbarligen har givit. Jag menar att det måste ge ett märkligt intryck om man, i stället för att göra den här typen av skapande verksamhet till ett mer kontinuerligt, regelmässigt inslag i rehabiliteringsarbetet, avbryter någonting som redan fanns med hänvisning till att det inte gick att förena med vissa praktiska och disciplinära regler. Man borde kunna undersöka möjligheterna att ge verksamheten en sådan utformning att den faktiskt kunde förenas med dessa regler. Jag vågar påstå att om den här verksamheten har pågått under så lång tid som det nu har sagts, tyder det klart och tydligt på att man hade kunnat lösa den praktiska frågan i stället för att som nu, genom att få verksamheten att upphöra, skapa både missförstånd och negativa effekter för rehabiliteringen. Jag vill sluta med en sista fråga: Avser justitieministern att i enlighet med de kriminalpolitiska mål som riksdagen har föreslagit verka för att sådan här verksamhet återupptas på Hinseberg eller upptas även på andra anstalter?
Herr talman! Jag tror inte att det finns någon annan mening hos kriminalvårdsstyrelsen än att man skall tillåta sådan veksamhet som aktiverar de intagna under fritiden, som medför att de får motta besök och som gör att de kan bättre anpassas och att anstaltsvistelsen inte blir så svår. Kriminalvårdsstyrelsen har inte någon annan uppfattning än att man skall göra detta i all den mån som resurserna medger. Jag har inte någon anledning att särskilt understryka för kriminalvårdsstyrelsen det lämpliga i att man har sådan verksamhet på anstalterna, för det är styrelsen fullt medveten om.
Herr talman! Låt mig då bara till sist konstatera att justitieministern tror att kriminalvårdsstyrelsen har fullt klart för sig vilka riktlinjer som riksdagen har givit. Det tror jag också att kriminalvårdsstyrelsen har. Det är fråga om kriminalvårdsstyrelsens vilja att tillämpa dem, och det är den jag betvivlar. Jag ser ett uttryck för det berättigade i mina tvivel i det som här har förekommit. Jag tycker också att justitieministern som ministeriellt ansvarig för kriminalvården i landet gärna kunde ge någon påstötning åt de ämbetsverk som står under hans departement. Det kan behövas — f. ö. inte bara när det gäller justitiedepartementet utan också när det gäller andra departement. Jag tror inte att det räcker med en så passiv attityd att man bara tror att ämbetsverken sköter sig och följer riksdagens beslut. Så är det dess värre inte. Ämbetsverken följer ibland tyvärr sina egna lagar. Det är en ministers och och ett parlaments sak att se till att de inte utvecklar någon självständig politik, inte ger efter för andra tendenser än de som ligger i riksdagens riktlinjer och beslut.

Herr talman! Mot bakgrund av beslutet om Volvos avtal med Norge har Nils Åsling frågat mig om jag har för avsikt att pröva frågan om en sådan ändring av aktiebolagslagen att en minoritet på stämma i en del nu gällande avseenden inte skall kunna träffa avgörande beslut mot majoritetens uppfattning. Aktiebolagslagen bygger på principen att bestämmanderätten i ett aktiebolag tillkommer den eller dem som har majoriteten av rösterna. För att förhindra maktmissbruk från majoritetens sida innehåller lagen en rad regler till skydd för en minoritet av aktieägarna. Bland reglerna om minoritetsskydd finns bestämmelser om att det i vissa fall krävs kvalificerad majoritet för beslut på bolagsstämma. Sålunda måste ett beslut om ändring av bolagsordningen för att bli giltigt biträdas av aktieägare med två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädda vid stämman. I speciella fall krävs ännu större majoritet.

Enligt min mening finns det inte tillräckliga skäl att nu på nytt ta upp frågan om utformningen av minoritetsskyddet vid ändring av bolagsordningen. På sikt kan det emellertid finnas anledning att överväga en översyn av aktiebolagslagstiftningen, bl.a. mot bakgrund av utvecklingen när det gäller löntagarnas medbestämmande.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag vill inledningsvis betona att jag med min fråga inte har avsett att på något sätt klandra den betydande grupp aktieägare i Volvo som inte ansåg sig kunna acceptera Norgeavtalet. Jag har med min fråga närmast velat ta upp en principdiskussion, huruvida aktiebolagslagen kan anses ändamålsenlig i sammanhang där angelägna ändringar i ett företags organisation har föreslagits. I propositionen 1975:103, som justitieministern hänvisar till i sitt svar, förs en motsvarande diskussion, som på sitt sätt förutser situationer som den Norgeavtalet skapade. I den utredning som föregick propositionen hade frågan om minoritetsskyddet vid en ändring av bolagsordningen ägnats stort intresse. De former som tidigare gällde karakteriserades av utredningen som ”statiska, otidsenliga och opraktiska”, och med anledning därav föreslog utredningen de bestämmelser om två tredjedels majoritet som nu gäller. Det intressanta i sammanhanget är att det ansvariga statsrådet i sin kommentar i propositionen framhöll att det i och för sig skulle kunna övervägas att helt slopa reglerna om att kvalificerad majoritet krävs för ändring i bolagsordningen. Som minoritetsskydd är bestämmelser om den kvalificerade majoriteten ganska bräcklig, eftersom den endast skyddar minoriteter av viss storlek. År 1975 nöjde man sig emellertid med utredningens förslag, bl.a. under hänvisning till önskvärdheten av viss konformitet med våra nordiska grannländer. Oavsett hur nordiskt industriellt samarbete kan komma att utformas ger det spruckna Norgeavtalet onekligen anledning till frågan om aktiebolagslagen är ändamålsenlig i sin nuvarande utformning. Är avvägningen mellan skydd för minoritetsintressen och möjligheten för företagsledningar att träffa affärsmässiga beslut den rimliga? Frågan skulle enligt min uppfattning förtjäna en närmare analys. Den analysen bör kunna komma till stånd i samband med den översyn av aktiebolagslagen som justitieministern i varje fall på sikt anser böra ske. Jag ber ännu en gång att få tacka för det positiva svaret.

Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att Söderarms sjöräddningsstation kan fylla sina viktiga funktioner. Sjöfartsverkets behov av personal för verksamheten på Söderarm som fyrplats upphörde med fyrens automatisering den 1 september 1978. Uppgifterna inom sjöräddningen och sjöövervakningen vid fyrplatsen har emellertid ansetts vara av så stor betydelse att personal har bibehållits även efter automatiseringen. Behovet av sjöräddning och sjöövervakning är större under sommarhalvåret än under vintern, främst beroende på fritidsbåtstrafiken. För att fylla behovet vintertid är stationen bemannad med fem personer. Under sommaren kommer sjöfartsverket att ge sjöräddningsstationen ytterligare resurser. Verket avser att placera en lätt sjöräddningsbåt i området med särskild bemanning. Särskilda medel har i årets budgetproposition föreslagits för att tillgodose bl.a. detta behov inom sjöräddningen på olika platser. Jag anser att det är väsentligt och positivt att sjöfartsverket har en flexibel organisation och att resurserna kan anpassas till det behov som finns.

Herr talman! Tack, fru kommunikationsminister, för att jag har fått svar på min fråga! Svaret innehåller en bekräftelse på att regeringen inte kommer att ändra på den bemanningsplan som sjöfartsverket har fastlagt. Söderarm har som sjöövervakningsstation ett strategiskt läge i ett område med en intensivt växande trafik av fritidsbåtar och nyttofartyg. Från sjöräddningssynpunkt är en etablerad övervakningsstation som har en besättning med mångårig erfarenhet av hav och skärgård en ovärderlig tillgång. På grund av den kraftigt ökade småbåtstrafiken och fritidsboendet i skärgården är det angeläget att Söderarm kan hållas bemannad fullt ut. Under 1978 besvarade Söderarm på PR-radion 882 anrop, varav 42 initierade direkta sjöräddningsinsatser, medan 840 förebyggde sjöräddning. I nyttotrafiken besvarades 528 anrop. Under oktober 1977-mars 1978 tog stationen emot 191 anrop, 50 anrop per månad bara under februari-mars. På PR-radion var det under samma tid 138 anrop. Söderarm har radarövervakning över trafiken omkring Söderarm. Kustbevakning och försvar får uppgifter om iakttagna kränkningar av skyddsområden och fiskegränser. Därtill kommer den betydelse som en effektiv övervakning fyller från naturvårdssynpunkt. Med den reducering av personalen till fem man vintertid som nu genomförts kan en effektiv radiospaning under natten inte upprätthållas. Samtidigt försvårar man bemanningen av sjöräddningsbåten under den' svåraste delen av året. Erfarenhet av och lokalkännedom om skärgårdsområdet är en av de viktigaste förutsättningarna hos personalen på en effektiv sjöräddningsstation. Om man på detta sätt vintertid reducerar personalen på Söderarm och sommartid får förstärkningar med ovan personal, sänks effektivitetsnivån betydligt på de insatser som Söderarm kan göra. Mot denna bakgrund är det oacceptabelt att den beslutade reduceringen av personalstyrkan genomförs. Säkerhet och trygghet till havs får inte enbart vara en fråga om pengar. Men om man ser på sjöräddningen från ekonomisk synpunkt, finner man att genomsnittskostnaden för ett enda onödigt larm är drygt 16 000 kr. Med denna siffra som utgångspunkt finner man att Söderarm bara under 1978 har sparat in 2 milj.kr. åt samhället. Mot denna bakgrund borde man kunna ompröva beslutet om bemanningen på Söderarm. Till detta skall också läggas de regionalpolitiska synpunkterna. Vi borde kunna vara överens om att detta är så viktiga frågor att man inte bör se snävt ekonomiskt på dem. Det är ju sant det som fyrmästaren på Söderarm har sagt i en tidningsintervju: ”Inte faen kan apparater i Norrköping ersätta oss!”
Herr talman! Låt oss, herr Wictorsson, först vara överens om vad reduktionen egentligen innebär. Före automatiseringen bemannades stationen med sju personer. Efter automatiseringen, som alltså ger möjligheter till en betydande personalinskränkning, har man vintertid behållit fem man. Sommartid kommer ytterligare personal att tilldelas området. Arbetsuppgifterna vid sjöräddningsstationen består huvudsakligen av radiooch radarpassning, viss optisk utkik och utryckning med båt. Radiopassningen skall utföras i samma utsträckning året runt. Under de tider då radiopassningen inte kan utföras i Söderarm överförs passningen till Simpnäs eller Furusund. Under inga omständigheter kommer man i nu aktuellt område att vara utan radiopassning. Radarpassningen kommer att ske i ungefär samma utsträckning som hittills. Möjlighet finns även här att överföra passningen till närliggande stationer. Den optiska utkiken bör kunna ske i samma omfattning som nu. Vid utryckning utnyttjar man lotskutter, som sommartid kompletteras med lättare sjöräddningsbåt för i första hand fritidsbåtstrafikens behov. Då har man, som jag sade i mitt svar, särskild bemanning. Det finns enligt min mening inte någon anledning att tro att det på grund av den lilla reduktion som har ägt rum skulle uppstå problem för Söderarms sjöräddningsstation att fylla sina viktiga funktioner.
Herr talman! Med detta uttalande från kommunikationsministern skulle man våga sig på sammanfattningen att en personalreduktion med två man från sju, vilket är ungefär 30 926, saknar all betydelse för effektiviteten på Söderarms sjöövervakningsstation. Låt mig då, fru kommunikationsminister, ta detta som ett löfte från regeringen, att den garanterar Söderarm oförändrad effektivitet när det gäller bevakning, radiospaning och bemanning av sjöräddningsbåten, eftersom det var detta min fråga och mitt inlägg gällde.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar anser jag att sjöfartsverket har en flexibel organisation och att resurserna anpassats till de behov som föreligger. F.n. finns det alltså från min sida inte någon anledning att ifrågasätta sjöfartsverkets bedömning av de behov som föreligger i fråga om Söderarm.
Herr talman! Jag är beredd att skriva under på att det är viktigt att sjöfartsverket har en flexibel organisation. Men, fru kommunikationsminister, trots allt anser jag det vara ännu väsentligare att vi har en effektivt fungerande sjöräddning.

Herr talman! Jag vill anmäla att jag kommit överens med Bertil Måbrink att hans interpellation nr 123 om det s.k. båtfolket kommer att besvaras den 26 februari.

Herr talman! Nils Hjorth har frågat om det vid mitt officiella besök i Grekland den 28-30 november eller i samband med den turkiske premiärministerns besök i Stockholm i december förra året gavs några besked i positiv riktning för att underlätta ett klarläggande av de försvunna cyprioternas öde. Nils Hjorth har vidare frågat om det enligt min mening finns några utsikter att genom FN:s försorg upprätta ett arbetsdugligt undersökningsorgan och vad Sverige kan göra för att påskynda en lösning. När jag den 27 november förra året besvarade en fråga av Nils Hjorth rörande de saknade cyprioterna framhöll jag att direkta förhandlingar mellan de båda befolkningsgrupperna på Cypern enligt vår mening utgör nyckeln till en lösning av Cypernproblemet i dess helhet. Jag sade också att jag trodde att sådana förhandlingar skulle underlätta arbetet på att få till stånd ett klarläggande av de saknade cyprioternas öde. Jag nämnde vidare att man från stormaktshåll tagit nya initiativ för att få i gång de interkommunala samtalen. Härutöver kan jag i dag tillägga att ingående diskussioner nyligen kommit i gång mellan företrädare för de båda befolkningsgrupperna och FN:s generalsekreterare i syfte att nå en snar överenskommelse om förhandlingarnas återupptagande under FN:s överinseende.

Någon möjlighet för Sverige att direkt medverka till en lösning av denna fråga föreligger inte. Jag vill dock nämna att vi i FN vädjat till parterna att under generalsekreterarens medverkan återuppta samtalen om saknade personer på Cypern.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Vid en debatt i riksdagen den 27 november förra året och som svar på min fråga om åtgärder för att klarlägga de saknade cyprioternas öde framhöll utrikesministern att han skulle få möjlighet att diskutera frågan med representanter för både Grekland och Turkiet. Eftersom jag självfallet gärna ville veta hur dessa samtal utföll och om någon ljusning i det fastlåsta läget kunde skönjas, ställde jag ett par följdfrågor. Cypernfrågan har ju diskuterats i Förenta nationerna. Och nyligen såg jag i en tidningsnotis att både grekcyprioter och turkcyprioter gått med på att återuppta förhandlingar om Cyperns framtid. Enligt planen, som stöds av USA och Storbritannien, skall en federal stat skapas och grekoch turkcyprioter skall få var sin relativt självständiga region i denna federation. Det är väl detta som utrikesministern omnämner i sitt svar när han säger att ”ingående diskussioner nyligen kommit i gång mellan företrädare för de båda befolkningsgrupperna och FN:s generalsekreterare i syfte att nå en snar överenskommelse om förhandlingarnas återupptagande”. Saken är alltså bara inne i det begynnande skedet, såvitt jag förstår, och det är väl inte värt att vara alltför optimistisk denna gång heller. Det torde ta lång tid innan någon form av överenskommelse kan träffas. Under åren efter de dramatiska händelserna 1974 har Cypernfrågan många gånger diskuterats i internationella organ. Man har antagit resolutioner där man har beklagat den turkiska invasionen och utropandet av en separat federal stat, man har yrkat på trupptillbakadragande och flyktingars återvändande osv. De kontakter som ägt rum har dock intelett till någonting, och den undersökningskommission som tillsattes efter överenskommelsen i februari 1977 har ej fungerat, då enighet inte kunnat ernås om kommissionens mandat. Jag skulle därför vilja fråga utrikesministern, när han tror att förhandlingarna kan komma i gång igen. De tidigare har ju inte lett till någonting, och därför är det angeläget att man denna gång lyckas få de bägge parterna till förhandlingsbordet för att komma överens om det mandat som en eventuell undersökningskommission kan ha. De anhöriga till de många saknade vet fortfarande inte om deras fäder och makar är i livet eller var de befinner sig. Det har orsakat svåra lidanden och personliga tragedier. Därför har jag ansett att det är nödvändigt att bryta ut den här lilla frågan, som är mycket viktig för de berörda, i väntan på det stora problemets lösning. Jag hoppas verkligen att Sverige kan göra någonting för att skynda på den lösningen.
Herr talman! Nils Hjorth och jag är naturligtvis helt eniga om att göra allt vad vi kan för att bistå i fråga om ett uppklarande av de försvunna cyprioternas öde. Jag tror för min del att denna fråga är en av de känsligaste som ingår i komplexet av politiska och humanitära problem kring Cypern, och därför är det också väsentligt att vi, liksom andra, inriktar oss på hela den cypriotiska frågan. Nils Hjort frågade mig vilken grad av optimism jag känner inför de diskussioner som nu förs i FN. Det är naturligtvis svårt att precisera någonting sådant. Många tentativa kontakter har förekommit mellan parterna, och det har ofta visat sig finnas svårigheter. Ändå är det, tycker jag, ett uppmuntrande tecken att parterna i FN och under medverkan av generalsekreteraren har kunnat komma så pass långt att de diskuterar en relativt konkret plan. Vad Nils Hjorth sade om dess innehåll — tanken på en federation mellan de två delarna och en konstitution av ganska komplicerad art — är alldeles riktigt, men parterna har ännu inte kommit överens om att sätta sig ned och konkret diskutera detta. Jag vill tillägga att jag både vid mina samtal med Turkiets premiärminister och utrikesminister här i Stockholm och vid mina samtal nere i Aten givetvis förhörde mig om deras åsikter om utsikterna till att parterna skulle komma samman och varmt uppmanade dem att göra vad som stod i deras makt därvidlag.
Herr talman! Jag tackar för det ytterligare svar som jag har fått på mina frågor. Ur humanitär synpunkt är det ju brådskande att verkligen ta itu med de saknade personernas öde. Jag förstår att det kan vara en känslig fråga för parterna, och kanske är det inte så lätt att bryta ut den som jag hade hoppats. Ändå tycker man att den skulle vara enklare att klara än hela frågan om en eventuell uppdelning av Cypern inom en federal stat. Det är glädjande att man har börjat diskutera en plan igen. Men man har ju lärt sig av det tidigare skedet att det kanske inte blir så lätt den här gången heller. Jag beklagar att Sverige inte har någon direkt möjlighet att medverka. Men Sverige är medlem av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, och i sitt frågesvar den 27 november förra året sade utrikesministern att en rapport från den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna på Cypern behandlades inom Europarådets ministerkommitté. Jag vill därför fråga utrikesministern hur den behandlingen har utvecklat sig och om inte Sverige i denna kommission skulle kunna uträtta någonting. Den här frågan om de försvunna personernas öde gäller nämligen mänskliga rättigheter.
Herr talman! Frågan har länge varit före i den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Helt nyligen har ett beslut fattats om att man inte längre skall hemlighålla den rapport som har sammanställts av kommissionen för de mänskliga rättigheterna; den kommer att frisläppas den 31 augusti 1979. Samtidigt frisläpps de turkiska invändningarna i ett memorandum. Parterna uppmanas också att återuppta de interkommunala samtalen. Skälet till att vi avstod i voteringen var att vi ansåg att resolutionen inte stod i riktigt bra harmoni med de procedurer som den europeiska rättighetskonventionen föreskriver. Den borde ha stipulerat ett direkt offentliggörande av rapporten och innefattat en uppmaning till parterna i målet — dvs. staterna, inte de interkommunala delarna — om åtgärder. Sverige avstod alltså i slutomgången, men resolutionen gick igenom, och där sägs också att ministerkommittén därmed anser sig ha slutgiltigt skilt sig från frågan.
Herr talman! Jag förstår att vårt land inte kan göra så mycket åt denna fråga. Men jag vill ändå sluta den här lilla debatten med att uttala förhoppningen att regeringen tar vara på alla möjligheter i olika internationella organ för att försöka påskynda en lösning av denna angelägna fråga.

Herr talman! Gertrud Sigurdsen har ställt följande frågor till mig: 1. Är regeringen villig att delta i en ökad internationell opinionsbildning om förhållandena i Uruguay, exempelvis genom att vid det kommande mötet i februari i Genéve med FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna kräva att en särskild arbetsgrupp tillsätts för Uruguay? 2. Ärregeringen vidare beredd att i FN och i andra sammanhang under det internationella barnåret brännmärka Uruguays militärer för deras omänskliga politik, som inte minst drabbar barnen till de politiskt förföljda, och kräva att dessa familjer får motta hjälp från humanitära organisationer? Som svar på dessa frågor vill jag anföra följande. Svåra kränkningar av de mänskliga rättigheterna sker sedan flera år tillbaka i Uruguay. Det är angeläget att dessa förhållanden uppmärksammas, och regeringen är beredd att medverka till att detta sker. Ett tillfälle härtill erbjuder sig, som fru Sigurdsen nämner, när FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna inom kort sammanträder i Genéve. Jag vill erinra om att kommissionen varje år behandlar situationen i vissa länder, där uppgifter föreligger om grova och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Vid kommissionens session förra året behandlades situationen i nio sådana länder, och ett av dem var Uruguay. Vi räknar med att situationen i Uruguay även i år kommer upp till behandling. Som fru Sigurdsen vet är det, till följd av förfarandets konfidentiella natur, inte möjligt att utåt redovisa den diskussion som förekommer och de beslut som fattas. Det säger sig dock självt att Sverige, när Uruguay behandlas i kommissionen, kommer att driva kravet på att respekten för de mänskliga rättigheterna i Uruguay återställs. Att — såsom skedde i fråga om Chile — tillsätta en särskild arbetsgrupp för att rapportera om utvecklingen i landet kan vara en effektiv metod, men först diskussionerna i kommissionen kan visa vad som är möjligt att uppnå. Regeringen är medveten om att det är i det närmaste omöjligt att nå fram med humanitär hjälp i form av pengar, kläder eller andra förnödenheter till familjerna till de politiska fångarna i Uruguay, och vi finner detta förhållande upprörande. Det är självfallet väsentligt att sådana hjälpinsatser får genomföras och regeringen är beredd att i olika internationella sammanhang understryka betydelsen härav. Att även barn blir lidande av politisk förföljelse är ohyggligt och bör fördömas vare sig det inträffar under det internationella barnåret eller vid någon annan tidpunkt.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. ”Den latinamerikanska kontinentens tortyrkammare”, har det sagts om Uruguay. Det är ingen revolutionär organisation som har myntat det uttrycket utan det kommer från USA:s senat. Vi har genom Amnestys rapporter oerhörda vittnesbörd om hur tortyr förekommer i fängelserna i Uruguay. Jag hade i dag på morgonen ett samtal med en medborgare från Uruguay, som för två månader sedan kom från landet, och han kan vittna om att Amnestys rapporter om tortyr verkligen är sanna. Jag skulle kunna ge åtskilliga exempel på de grymheter som förekommer i detta land. Vi kan inte störta diktaturer, men vi kan hjälpa till att bryta tystnaden och vara opinionsbildare när det gäller att uppmärksamma förhållandena i olika länder. Tyvärr har tystnaden varit rätt stor om situationen i Uruguay. Jag noterar med tacksamhet att utrikesministern i sitt svar säger att regeringen är beredd att medverka till att förhållandena i Uruguay skall uppmärksammas. Militärens slagord i Uruguay är ”Ordning och säkerhet för framsteg”. Men ordningen har blivit kadaverdisciplin, säkerheten obefintlig och framstegen tillbakagång. Landet är också ekonomiskt bankrutt. Människor har mycket dåliga levnadsförhållanden. Tortyren är, som jag konstaterade, ett vidrigt kapitel. Man använder de mest brutala metoder när det gäller att utöva påverkan på människor. I många andra länder skjuter man och mördar människor, men alla rapporter om det som förekommer i Uruguay talar om att man kanske inte skjuter eller mördar människor, men man låter dem långsamt dö. Det finns alltså en alldeles speciell inriktning på tortyren här. Jag konstaterar också att utrikesministern tycker det kan vara ett bra exempel att tillsätta en arbetsgrupp, men han säger att först skall diskussionerna i kommissionen äga rum. Det förvånar mig att man inte kan ta ställning till förslaget innan dess. Sverige stödde i höstas i FN ett italienskt förslag till en resolution om att man skulle använda detta instrument mera i fortsättningen -— att tillsätta arbetsgrupper i olika sammanhang. Sverige har på ett föredömligt sätt varit aktivt när det gäller att uttala sig beträffande Chile, och jag vill därför fråga utrikesministern: Kan man förvänta sig att den svenska regeringen i FN aktualiserar frågan via en resolution om en arbetsgrupp som skall utreda förhållandena i Uruguay?
Herr talman! Gertrud Sigurdsen har tydligen en aning missuppfattat vad jag sagt i svaret. Det är inte så att vi vill passivt avvakta vad diskussionerna i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna kan ge vid handen, utan vi kommer naturligtvis att aktivt delta i dessa. Vi tycker att det är en bra idé att tillsätta en arbetsgrupp, och det jag sade i det sammanhanget var att diskussionerna kommer att visa om vi når tillräcklig enighet om en sådan lösning. Vi är ju inte ensamma i kommissionen, och alla de 32 stater som deltar i den är inte lika entusiastiska för att kraftfullt driva dessa frågor och att tillsätta nya organ. Men vad på oss ankommer, skall vi ställa oss positiva till det. Skulle det inte lyckas att åstadkomma någon bra mekanism inom ramen för kommissionen, får vi givetvis överväga vilka initiativ vi kan behöva ta i FN, ensamma eller tillsammans med andra.

Herr talman! Jag är tacksam för dessa klarlägganden från utrikesministern. Jag tror nämligen att det är mycket viktigt att Sverige fortsätter sin internationella solidaritetspolitik och uppmärksammar sådana här angelägna frågor, där det gäller att opinionsmässigt eller på annat sätt komma till rätta med de kränkningar mot de mänskliga rättigheterna som förekommer. Låt mig sedan något kommentera slutet av utrikesministerns svar, eftersom jag inte hann göra det i mitt första inlägg. Såsom svaret i den delen är formulerat kan man få intrycket att jag med min fråga skulle ha gjort gällande att vi bör syssla med en fråga av den här typen bara när det är internationellt barnår. Det anförs i svaret att vi bör agera också vid andra tidpunkter, och jag instämmer naturligtvis i detta. Men lika väl som vi under det internationella kvinnoåret 1975 speciellt aktualiserade frågor som gällde kvinnornas situation, både i industriländer och i u-länder, så tycker jag det är viktigt att vi också tar vara på tillfället att under det internationella barnåret särskilt aktualisera frågor som rör barnen i världen. Uruguay har ju dessutom som medlem i Förenta nationerna varit med om beslutet att 1979 skulle vara det internationella barnåret. Det är alltså mot den bakgrunden jag har velat fästa uppmärksamheten på att vi skall ta vara på möjligheterna att under dessa olika ”år” aktualisera relevanta frågor.

Herr talman! Kurt Hugosson har i sin interpellation ställt följande frågor till mig: 1. När beräknar regeringen kunna ratificera de punkter av stadgan som Sverige fortfarande icke är anslutet till, men som vi med hänsyn till nuvarande lagstiftning skulle vara beredda godkänna? Beräknas någon åtgärd kunna vidtas före 1979 års val? 2. Är regeringen beredd lämna sin representant i Europarådets ministerkommitté kraftfulla instruktioner, som går ut på att stödja och vidareutveckla den parlamentariska församlingens förslag till revision av den sociala stadgan enligt rekommendation 839? Efter samråd med chefen för socialdepartementet och chefen för arbetsmarknadsdepartementet vill jag som svar på dessa frågor anföra följande. Den europeiska sociala stadgan öppnades för undertecknande den 18 oktober 1961. Sverige hörde till de stater som samma dag undertecknade stadgan. Den trädde i kraft den 26 februari 1965, sedan den ratificerats av fem stater, bland dem Sverige. F.n. är elva av Europarådets medlemsstater anslutna till stadgan. En stat som biträder stadgan behöver inte godta alla dess bestämmelser. Det räcker med att staten förklarar sig bunden av ett visst minimiantal av artiklarna eller punkterna i stadgan. När Sverige ratificerade stadgan år 1962, förklarade vi oss inte vilja bli bundna av stadgans bestämmelser på 13 olika punkter. På några av dessa punkter rörde det sig om bestämmelser som inte stämde överens med svenska regler eller principer. På andra punkter rörde det sig om frågor, som i Sverige regleras genom överenskommelser mellan parterna på arbetsmarknaden och där regeringen av principiella skäl inte ville göra några bindande åtaganden. Regeringen håller just nu på att undersöka i vad mån det är möjligt att utsträcka Sveriges åtaganden till att omfatta också vissa av de stadganden som undantogs vid ratifikationen år 1962. För att få underlag för denna bedömning har vi begärt yttranden från arbetsmarknadens organisationer. Vi räknar med att vi nu kan avstå från vissa av de förbehåll som gjordes vid ratifikationen. Ett definitivt ställningstagande i denna fråga torde kunna komma till stånd före sommaren. I interpellationen hänvisar Kurt Hugosson också till Europarådets parlamentariska församlings rekommendation nr 839. I denna rekommendation förordar församlingen en revision av den sociala stadgan i syfte att göra denna till ett mera effektivt instrument till skydd för de ekonomiska och sociala rättigheterna. Rekommendationen tar sikte på att stärka de rättigheter som redan nu behandlas i stadgan, att tillfoga nya rättigheter och att effektivisera systemet för övervakning av att staterna fullgör sina åtaganden enligt stadgan. Rekommendationen behandlas nu inom Europarådets ministerkommitté. Regeringen har inom Europarådet uttalat sig för tanken på en revision av den sociala stadgan. Vi anser det önskvärt att stärka och utveckla både de rättigheter som skyddas genom konventionen och systemet för kontroll av staternas handlande. Vi kommer även under ärendets fortsatta behandling i ministerkommittén att ställa oss positiva till grundtankarna i församlingens rekommendation. Samtidigt tror jag att det i många fall kommer att visa sig svårt att efter mönster av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna göra de ekonomiska och sociala rättigheterna till föremål för enskilda klagomål och domstolsprövning. I stor utsträckning innebär de ekonomiska och sociala rättigheterna att de olika staterna accepterar att uppställa vissa mål för sin politik eller att genomföra lagstiftning av visst innehåll. Däremot är åtagandena ofta inte tillräckligt konkreta eller precisa för att bilda underlag för en rättslig prövning av enskilda fall.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaren på de frågor som jag ställde i min interpellation om den europeiska sociala stadgan. Den europeiska sociala stadgan intar en särställning bland Europarådets konventioner vid sidan av konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna. Tillsammans utgör dessa båda konventioner basen för skyddet av grundläggande frioch rättigheter i Europarådsstaterna. Av de rättigheter som omfattas av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna återfinns de medborgerliga och politiska rättigheterna i den europeiska människorättskonventionen och skyddas alltså av det särskilda processystem som byggts upp enligt konventionen. Brott moi de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna anses inte kunna beivras på samma sätt. De sociala rättigheterna har fått en egen reglering i den sociala stadgan, medan de ekonomiska och kulturella rättigheterna endast delvis skyddas av Europarådssystemet. Min interpellation består av två frågor. Den första frågan rör det förhållandet att Sverige, som i samband med ratifikationen av stadgan år 1962 undantog 13 punkter som det inte ville bli bundet av, sedermera utvecklat lagstiftningen, så att Sverige numera borde kunna utsträcka sina åtaganden enligt stadgan ganska avsevärt. Redan för två och ett halvt år sedan förklarade den dåvarande arbetsmarknadsministern Per Ahlmark som svar här i kammaren på en fråga av Frida Berglund att han räknade med att regeringen skulle vidta åtgärder för att utsträcka ratifikationen så långt det är möjligt. Man fick då, herr talman, uppfattningen att detta var nära förestående. Nu har det förflutit i det närmaste två och ett halvt år. Jag tycker att detta på sätt och vis rimmar litet illa med regeringsförklaringen av år 1976, där Europarådsfrågorna ställdes i centrum. Det är dock, herr utrikesminister, glädjande att jag har fått det positiva svaret att något i denna riktning kommer att ske före sommaren. Under mellantiden har dock Europarådets parlamentariska församling varit aktiv. Hösten 1977 anordnades i Strassbourg ett symposium om den sociala stadgan med parlamentariker och experter. Bl. a. medverkade från svensk sida Olof Palme, och i ett uppmärksammat anförande uttalade han sig för en förstärkning av den sociala omvårdnaden i Europa. Vid detta möte tog diskussionen om en revision av stadgan och en utvidgning av dess rättighetskatalog fart. Frågan har sedan fullföljts av parlamentarikerförsamlingen, som i oktober förra året antog en av dess sociala utskott föreslagen rekommendation om tillämpning och revidering av den europeiska sociala stadgan. Den bakomliggande tanken är att stadgan skall tjäna som en standard för europeisk socialpolitik och arbetsmarknadspolitik. Sedan den antogs, 1961, har sociallagstiftningen i Sverige och en rad andra Europarådsländer utvecklats så att stadgans minimikrav i många avseenden ter sig ganska efterblivna. Och vissa i dag självklara socialpolitiska mål är över huvud taget inte omnämnda i stadgan. Under diskussionen i församlingen men kanske framför allt i det sociala utskottet har vi sagt oss att stadgan för att tjäna sitt syfte bör underkastas en revision vart femtonde eller tjugonde år, och det är alltså en sådan revision som nu bör utföras. Den parlamentariska församlingens rekommendation innefattar förslag på fyra olika nivåer: intensifierad information om stadgans existens och innehåll. Som exempel på föreslagna skärpningar av redan existerande standardkrav vill jag bara nämna att det föreslås att bestämmelsen om rätt till arbete bör kompletteras med en klausul om att regeringarna har skyldighet att föra en aktiv sysselsättningspolitik.

Vidare föreslås i rekommendationen att minimitiden för årssemester bör ökas från två till fyra veckor. Den bestämmelse som nu existerar om särskilt skydd för mödrar bör förändras till att åtminstone delvis omfatta rätt till ledighet osv. för båda föräldrarna. Invandrarna föreslås i rekommendationen från församlingen få ett ökat skydd för sina rättigheter. Av de nya rättigheter som föreslås bli införda i stadgan vill jag nämna bl.a. arbetstagarnas rätt till medbestämmande, både i företagets beslutsprocess och när det gäller arbetsförhållandena, samt rätt till information om företagets ställning, finanser och planering. Rekommendationen innebär alltså ett första steg mot en ekonomisk demokrati. Vidare föreslås införande av regler om jämställdhet mellan könen, om rätt till utbildning, rätt till anställning, bostad osv. I sin rekommendation föreslår den parlamentariska församlingen vidare att systemet för kontroll av stadgans efterlevnad skall revideras. Den nuvarande övervakningsproceduren bör enligt rekommendationen skärpas så att den dels sker snabbare, dels effektiviseras. Bl. a. kan detta ske genom att den regeringskommitté som utför slutgranskningen förstärks med representanter för arbetstagare och arbetsgivare från vederbörande länder. Församlingen föreslår även i sin rekommendation att ministerkommittén överväger inrättandet av en europeisk domstol för de sociala rättigheterna efter modell av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Ett annat alternativ som förs fram är inrättandet av en ny avdelning inom domstolen för de mänskliga rättigheterna, en avdelning som får som speciell uppgift att syssla just med de sociala rättigheterna. Jag vill, herr talman, inte dölja att jag finner detta förslag värt all begrundan.

Kanske kan detta ske — och det vore intressant att få utrikesministerns synpunkter på det — genom inrättandet av en europeisk ombudsman, som ges till uppgift att påvisa bristande överensstämmelse mellan staternas åtaganden enligt stadgan och deras praktiska politik och rättstillämpning. Den sista delen av Europarådsförsamlingens rekommendation rör önskemålet om ökad information om den sociala stadgan. Undersökningar har gett vid handen att kunskapen om den sociala stadgans existens och innehåll är skrämmande låg i de olika Europarådsländerna, även bland dem som yrkesmässigt borde ha anledning känna till den. Jag vågar uttala, herr talman, att förhållandet är exakt detsamma i vårt land. Jag tror inte heller att det är många av riksdagens ledamöter som har någon ingående kunskap om Europarådets Social Charter. Jag medger att ansvaret för detta sakernas tillstånd måste fördelas mellan arbetsmarknadens parter och regeringarna och att även vi parlamentariker bär vår del av detta ansvar. Det ligger emellertid i konventionens natur att den inte blir effektiv, om den inte blir känd. Det är därför av vikt att inte minst regeringen lägger ned möda på att öka informationen om stadgan. Arbetet på ratificering av de återstående punkterna bör utnyttjas för ökad publicitet. Likaså bör det ges information kring arbetet på att revidera och modernisera stadgan. I Sverige har vi som socialt och arbetsmarknadspolitiskt föregångsland ett särskilt ansvar för att den sociala stadgan blir känd. Vi har även ett särskilt ansvar för att den hålls modern och att den har sådant innehåll, att den kan tjäna som europeisk standard. Vi kan från svensk sida inte ytterligare dra ut i åratal på ratifikationsproceduren. På samma sätt är det angeläget att arbetet på att modernisera stadgan drivs på aktivt. För regeringens vidkommande innebär detta att den europeiska sociala stadgan prioriteras i alla de tre departement som är ansvariga, dvs. förutom UD även arbetsmarknadsdepartementet och socialdepartementet, och att deras verksamhet samordnas. Jag tycker inte att vi kan godta att arbetet försenas på grund av att andra uppgifter prioriteras. Om de internationella sekretariaten på de berörda departementen icke har den personella uppsättning som erfordras, ger jag uttryck för den förhoppningen att en förstärkning sker på denna punkt. Jag tycker att det är ett bra svar jag har fått av utrikesministern. Det är bra att det i svaret framhålls att man ser positivt på och anser det önskvärt att ifrågavarande rättigheter förstärks och utvecklas, att man har uttalat sig för tanken på en revision av stadgan OSV. Jag vill bara säga att det är väsentligt att Sverige i ministerkommittén aktivt försöker påverka övriga europeiska länder att ställa sig bakom en revision och en modernisering. I Europarådskretsen bör Sverige uppfattas som pådrivare snarare än som eftersläntrare.
Herr talman! Låt mig först säga att jag beklagar att genomgången av de här olika punkterna som inte är ratificerade redan från början har tagit sin tid iden administrativa kvarnen. Men det är ganska många punkter, och en del av dem är komplicerade. Nu är i alla fall arbetet med detta i full gång. En tid har utsatts för remissvar från arbetsmarknadens parter, och den går ut den 13 mars. Som jag sade till herr Hugosson, är vi inställda på att klara av den här processen före sommaren. När det gäller den andra punkten, frågan om revidering och modernisering av stadgan, är jag också enig med Kurt Hugosson — jag har inte på några punkter egentligen någon annan mening än den han har gett uttryck åt här — om att det är ett mycket viktigt arbete. Det är ofta så att man koncentrerar uppmärksamheten på de civila och politiska rättigheterna. De blir föremål för en omfattande publicitet, och de processer som förekommer inför Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna, vare sig det gäller Cypern eller något annat land, har uppmärksammats väldigt mycket, medan det ofta är så att de sociala och ekonomiska rättigheterna kommer en smula i skymundan. Jag tror att Kurt Hugosson och jag är helt eniga om att det är olyckligt och att det är väl så viktigt att försöka sätta dem i centrum. Kurt Hugosson talade om rätten till arbete och behovet av att föra en aktiv sysselsättningspolitik. För mig som företrädare för folkpartiet är det ingen svårighet att instämma i fråga om behovet av att inskärpa vikten av en aktiv arbetsmarknadspolitik. Om man emellertid i en formulering i en social stadga skriver att länderna skall föra en sådan politik, kan man kanske ändå inte känna full säkerhet för att de i Europarådet deltagande staterna kommer att föra en arbetsmarknadspolitik av exakt det slag som vi skulle vilja ha. Jag känner kanske en aning tvekan om hur pass effektiv en sådan bestämmelse är. Jag tror inte att man vid utformandet av dessa bestämmelser kommer att gå med på så vattentäta formuleringar att vi kommer att ha nytta av det. Men i fråga om riktningen är jag inte på något sätt oense med Kurt Hugosson. Vad jag sade om att det kan vara svårt att i en domstol åstadkomma sanktioner och preciserade klagomålsförfaranden gäller naturligtvis vissa typer av rättigheter. Man kallar ju ofta sådana här rättigheter för programrättigheter. Om man har ett krav på att regeringar skall föra en politik som ger oss alla sysselsättning kan det naturligtvis vara svårt för den enskilde medborgaren att gå till kommissionen och säga: ”Jag är arbetslös. Den politik förs inte som ger mig arbete.” Det tror jag är en svår typ av sanktioner och domstolsförfarande. Men med den lilla tveksamheten har jag ingalunda tagit avstånd från vad som är huvudinriktningen i vad Kurt Hugosson säger. Jag tror att det finns en hel del andra rättigheter som är nog så preciserbara. Om man kan ena sig om att utsträcka minimitiden för semestrar från två till fyra veckor, går det utmärkt bra. Det är en preciserad rättighet. Jag är därför inte på något sätt av annan mening än Kurt Hugosson. Vi skall gärna också vara pådrivande. Jag vill minnas att jag vid det enda möte med ministerkommittén som jag själv har deltagit i också aktivt och positivt uttalade mig till förmån för den här stadgan. Jag skall till slut också gå herr Hugosson till mötes genom att säga att vi gärna också i det interdepartementala arbetet skall ägna denna fråga all den uppmärksamhet som herr Hugosson anser att den förtjänar.

Herr talman! Jag tycker det är bra att vi är överens i de här frågorna och jag är, som jag sade redan i mitt första anförande, glad för att jag har fått positiva svar. Vi som arbetar som representanter i Europarådets parlamentariska församling har ju efter måttet av vår förmåga försökt påverka Europarådet och dess medlemsstater när det gäller just de här frågorna. Jag tror jag vågar påstå att det framför allt har varit genom påverkan från skandinavisk sida som vi i den sociala kommittén i Europarådet har fått till stånd att ett enhälligt utskott och en enhällig parlamentarisk församling har uttalat sig mycket positivt för en modernisering och revidering i den här riktningen. Därför har jag ansett det angeläget att understryka att det för parlamentarikerförsamlingens representanter är viktigt att Sverige i ministerkommittén på samma aktiva sätt försöker driva det här arbetet. Det är ju, herr talman, ganska skrämmande att år 1979 bara elva av Europarådets medlemsländer har ratificerat Social Charter. Detta tycker jag också är ett uttryck för att det bör ske någonting för ökad efterlevnad, påverkan och effektivisering i Europarådsarbetet. Ministerkommittén bör aktivt påverka detta. Jag tror att huvudparten av Europarådets medlemsstater i dag kan ratificera Social Charter med hänsyn till sin egen lagstiftning. Därför måste vi påverka maskineriet och trycka på. Eftersom Sverige är ett föregångsland i Europa när det gäller socialpolitiken och arbetsmarknadspolitiken bör vi också utnyttja den möjligheten i Europarådet och i dess ministerkommitté. Jag är tacksam för den deklaration som utrikesministern har gjort att så också blir fallet.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat mig om regeringen avser att ta initiativ till krav på att alla nya bilar skall ha motorer som enbart arbetar med blyfri bensin. Utsläppen av bilavgaser, som i dag är det dominerande luftföroreningsproblemet i våra tätorter, medför risker för allvarliga skador på människor och miljö. Bilavgaser innehåller flera riskabla ämnen, bl.a. bly, som används i tillsatsmedel för att höja oktantalet. Jag delar helt Olle Wästbergs bedömning att rapporterna om riskerna för skador i samband med blyexposition är mycket oroande. I synnerhet gäller detta riskerna för barnen. Regeringen beslöt i juni 1978 om en sänkning av blyhalten i bensin från 0,40 g l. Beträffande regularbensinen gäller sänkningen av blyhalten från den 1 januari 1980 och för premiumbensinen från den 1 juli 1981. Som bekant har vissa oljebolag redan introducerat regularbensin med låg blyhalt. Regeringen anser att införandet av lågblybensin bör kunna ske snabbare än vad som förutsattes vid beslutet i juni 1978. Jag ämnar inom kort ta upp överläggningar med petroleumbranschen om en tidigareläggning. Därvid kommer från min sida en av utgångspunkterna att vara att även premiumbensin med låg blyhalt skall tillhandahållas under år 1980. Vi kan redan nu bedöma att de nu redovisade åtgärderna inte räcker för att lösa de allvarliga hälsooch miljöproblem som orsakas genom blyet i bilavgaserna. Det är nödvändigt att vi så snart som möjligt går över till ett helt blyfritt motorbränsle. Jag avser att snarast tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att till sommaren lägga fram förslag om vid vilken tidpunkt ett blyfritt motorbränsle kan introduceras på den svenska marknaden. Utgångspunkten skall därvid vara att en sådan introduktion skall ske inom kommande femårsperiod. Gruppen skall vidare utforma förslag till krav på att nytillkommande bilar skall vara så konstruerade att de utan risk för skador på motor och bränslesystem skall kunna drivas med motorbränsle som inte innehåller bly men som kan innehålla metanol eller annan alkohol. Gruppen skall dessutom undersöka möjligheterna att införa ett avgiftssystem som under en övergångstid skall syfta till att på ett effektivt sätt inrikta bilisternas efterfrågan på att gälla blyfria och eljest miljövänliga motorbränslen. Så länge en del av bilarna i den nu rullande bilparken inte kan köras på blyfritt bränsle, kommer blyutsläppen inte helt att försvinna. Vilka åtgärder som i det något längre tidsperspektivet behövs för att genomföra en total övergång till blyfritt motorbränsle har vidare samband med frågor om framtida krav på avgasrening och bränsleförbrukning. Förslag till sådana åtgärder bör därför utformas av bilavgaskommittén, som har regeringens uppdrag att göra en samlad bedömning av de olika åtgärder som på längre sikt behövs för att komma till rätta med det luftvårdsproblem som bilavgaserna utgör. Självfallet måste också beaktas intresset av att begränsa energiförbrukningen inom transportsektorn. Jag avser att föreslå regeringen att kommittén ges tilläggsdirektiv. Sammanfattningsvis vill jag slå fast att regeringen ser med största allvar på de hälsooch miljöskador som blyutsläppen orsakar. Med de åtgärder som jag här redovisat kommer vi i ett första steg att kunna radikalt minska blyutsläppen. Målet för regeringens kommande åtgärder är att blyutsläpp genom bilavgaser på sikt helt skall upphöra.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Det är ett svar som visar en klar vilja att ta itu med de centrala tätortsproblem som bilavgaserna medför. Just innan jag gick hit till riksdagen i morse fick jag med posten ett brev från socialförvaltningen och miljöoch hälsovårdsförvaltningen i Stockholm — vi bor i Stockholms innerstad. Jag fick brevet i min egenskap av målsman för en fyraåring, och denne fyraåring kallades nu till blodprov för att man skulle undersöka blyhalten i hans blod. Brevet kan ses som ett uttryck för vad som hänt i tätorternas innerområden under de senaste åren. Dessa områden, som erbjuder så många fördelar för de boende, har blivit eller hotar att bli farliga för barnen på grund av bilavgaserna. Vi vet att blyet i bilavgaserna utgör en av de farligaste luftföroreningarna och att det är barnen som hårdast drabbas av denna förorening. Barnen tar lättare upp bly genom magoch tarmkanalen. De väger mindre än vuxna och uppvisar därför större mängder bly per kilo kroppsvikt. Barnens vävnader är inte färdigutvecklade, och därför utsätts de för större risker för obotliga skador i det centrala nervsystemet. Den mängd bly som barnen får i sig är inte densamma som för de vuxna, utan den är t.o.m. större — barnen är kortare och finns närmare det blyfyllda gatudammet, närmare avgasrören: ju mindre barn, desto mera bly. Det behövs tyvärr övergångstider för att man skall kunna sänka blyhalten i bensinen. Därför är det bara att beklaga att tidigare liberala krav på beslut i den här frågan har avslagits av förutvarande riksdagar. Det går att genomföra en bilproduktion som är baserad på helt blyfri bensin. Enligt uppgifter skulle detta kosta ungefär 2 500 kr. per bil, dvs. ett öre eller två per liter bensin. Den kostnaden måste bilisterna ta. Det program som jordbruksministern har aviserat i svaret — att det skall bli en snabbare övergång till lågblybensin än som hittills beslutats, att premi umbensinen skall omfattas av sänkningen av blyhalten, att vi till sommaren skall få förslag om introduktion av helt blyfri bensin helst inom en femårsperiod, att bilavgaskommittén skall föreslås få tilläggsdirektiv när det gäller avgaser — är ett positivt program. Det bör tilläggas att krav på en marginell sänkning av bensinförbrukningen inte får sättas så, att avgasreningen försvåras. Självfallet är det dessutom så att luften inte kan bli mindre farlig, om man inte också kraftigt minskar antalet bilar i storstäderna. Även om vi lyckas få bort blyet ur avgaserna, så finns det många andra föroreningar kvar—jag bortser här ifrån andra problem såsom trafikolyckor, nedsmutsning och buller. Därför måste innerstadsbilismen minskas. Ansvaret för att så sker är inte bara vårt utan också kommunernas.

Herr talman! Birgitta Johansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta med anledning av den uppkomna situationen i Ekedalen utanför Tidaholm och på vilket sätt man kan förvänta sig att familjerna hålls ekonomiskt skadeslösa, om de tvingas radikalt bygga om sina bostäder. Jag vill först framhålla att regeringen ser med största allvar på rapporterna om risker för strålning från olika byggnadsgrunder och byggnadsmaterial. Det är naturligt att människor känner sig oroade av de risker som påtalats i rapporter och i massmedia. Det är därför nödvändigt att olika åtgärder vidtas dels för att komma till rätta med problemen i de aktuella bostäder där höga radonhalter uppmätts, dels för att allmänt åstadkomma en effektivare kontroll när det gäller strålskyddet i bostäder. För de bostadsområden där höga radonhalter nu konstaterats är det framför allt viktigt att de ansvariga myndigheterna nu överväger vilka åtgärder som omedelbart behöver vidtas. Enligt vad jag erfarit har en rad kontakter för att diskutera sådana åtgärder redan tagits mellan berörda myndigheter och de boende i det i frågan nämnda området utanför Tidaholm. Jag kan vidare nämna att strålskyddsinstitutet, planverket och socialstyrelsen tillsammans utarbetat ett informationsmaterial som skall ställas till bl.a. kommunernas förfogande. Materialet ger bl.a. råd och anvisningar om vilka åtgärder man omedelbart kan vidta för att minska strålriskerna. De åtgärder som är aktuella är i första hand en ökning av ventilationen. Kostnaderna för dessa åtgärder synes vara relativt begränsade. Jag vill vidare nämna att statens råd för byggnadsforskning kommer att starta ett forskningsprojekt för att bl.a. pröva effekterna av olika åtgärder för att minska radonhalterna. Därvid kommer bl.a. olika försök att genomföras i de nu aktuella husen i Ekedalen. Jag ser därför inte nu någon anledning att gå in på den av Birgitta Johansson ställda frågan om eventuella ersättningar för omfattande ombyggnader av bostä När det gäller åtgärder på litet längre sikt vill jag understryka vikten av att vi får ett samlat handlingsprogram för de insatser som måste göras. Regeringen har därför tillsatt en utredning för att överväga vilka åtgärder som behövs för att minska strålriskerna i bostäder. Utredningen skall bl.a. skyndsamt pröva hur en kartläggning av strålningen i det befintliga byggnadsbeståndet bäst kan genomföras. Utredningen skall vidare föreslå rekommendationer beträffande luftomsättning och andra byggnadstekniska åtgärder i byggnader av olika byggnadsmaterial, utformning och belägenhet.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Det var många ord, men jag gläder mig över att jordbruksministern nu tillsatt en utredning som skall behandla problemen i samband med radongas. Bakgrunden till att jag ställde frågan är myndigheternas sätt att behandla människorna i deras boendemiljö. Bostaden är för oss alla en social nödvändighet och rättighet. Att man då inom sin bostadsoch boendemiljö blir utsatt för miljörisker som vida överstiger de tillåtna gränsvärdena anser vi helt oacceptabelt. Inom min egen hemkommun har framför allt de ifrågavarande sju familjerna i Ekedalen men också många andra människor blivit oroliga med anledning av alla miljörisker. Man har också blivit mycket upprörd över myndigheternas sätt att bara säga: Vädra! Jordbruksministern måste ju förstå att det medför stora problem att i en vinter som denna vädra och riva bort tätningslister. I dagens ekonomiska läge är det mycket svårt att vädra ut energi. Vem tar ansvaret för de kostnader som det skulle innebära att följa denna rekommendation? Regeringens och myndigheternas sätt att behandla frågor som berör människorna så nära som boendemiljön är upprörande. Därför har vi socialdemokrater här i riksdagen krävt skyndsamma åtgärder för att man skall kunna komma till rätta med de här miljöproblemen. Vi socialdemokrater har också till konstitutionsutskottet anmält regeringens sätt att handlägga dessa frågor, och jag vill av den anledningen inte föregripa sakfrågans behandling. Jag önskar emellertid än en gång säga att det är positivt att regeringen har satt fart och tillsatt en utredning som skyndsamt kommer att behandla miljöproblemen i samband med radongasen. Men kommer utredningen att göra både en teknisk och en ekonomisk bedömning av miljöriskerna? Jordbruksministern ville inte närmare gå in på min fråga om ersättning för eventuella ombyggnader, men jag anser att det vore mycket värdefullt om jordbruksministern kunde ge familjerna ett besked om huruvida de kan vänta sig ekonomiskt stöd.
Herr talman! Det är utan tvivel så som Birgitta Johansson säger att det finns två motsatta önskemål, dels en snabb luftväxling i bostäderna, dels önske målet att spara energi. Här måste det självfallet bli fråga om en avvägning. I mitt svar har jag redovisat en rad åtgärder: information till de boende samt” forskning och utprovning av metoder för att minska radonhalterna. Myndigheterna har här redan vidtagit åtgärder eller avser att göra det inom en nära framtid. Jag vill också framhålla att regeringen nära följer myndigheternas arbete, och jag kan nämna att jag i går tillsammans med bostadsministern hade en genomgång med företrädare för de berörda myndigheterna om det aktuella läget. Beträffande det ifrågavarande området, Ekedalen, kan jag meddela att myndigheterna i dag arrangerar ett informationsmöte för samtliga boende i området. Därvid kommer man att bl.a. redovisa de olika försök som nu planeras för att minska radonhalterna i de aktuella husen.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat socialministern vilken åtgärd han vidtagit eller ämnar vidta med anledning av vad finansutskottet anförde i sitt betänkande 1977 78:124 om den s.k. Regnellska stipendiefonden. Frågan har överlämnats till mig. Regeringen föreskrev den 8 juni 1978 att den ersättning till sex Regnellska stipendiater som har ersatt de tidigare bostadsförmånerna inom Serafimerlasarettets område fick utbetalas från staten för statens allmänna fastighetsfond under budgetåret 1977/78. Samma föreskrift finns också intagen i den stat för fonden som reglerar utgifter och inkomster för innevarande budgetår. Åtgärder från regeringens sida har alltså redan vidtagits.

Herr talman! Tillåt mig att till budgetoch ekonomiministern få framföra ett varmt tack för att han inte bara besvarat min fråga utan också faktiskt långt dessförinnan handlagt ärendet. Det är uppenbart att den interna informationen inom Karolinska sjukhuset inte fungerar på önskvärt sätt. Det tog flera år innan man upptäckte konsekvenserna av den felaktiga uppgiften i 1972 års regleringsbrev, och budskapet om regeringens beslut den 8 juni har i varje fall inte trängt igenom till mig, som dock är ledamot av fondnämnden och som normalt skulle ha utdelat en julklapp från Regnells donation till några studenter. Detta kan jag emellertid inte förebrå budgetministern. Det är möjligt att man bör överse rutinerna för information inom Karolinska sjukhuset. Jag skulle gärna vilja begagna tillfället till att fråga budgetministern om två saker som sammanhänger med svaret på frågan. Det ena är om det finns några möjligheter att kompensera fondnämnden för de år — som alltså ligger ett par år tillbaka i tiden — då man inte ansett sig kunna utdela några medel genom att man ansåg sig tvungen att efterleva 1972 års felaktiga beslut. Det andra är: Vore det inte rimligt att man begrundade basen för de här 40 kronorna? Det var ju ändå så att doktor Regnell donerade ett antal rum, och genom 1946 års regleringsbrev — om jag inte bedrar mig — tog staten hand om rummen men ersatte dem med 40 kr. i månaden, vilket kanske var en rimlig rumshyra på den tiden. Borde man inte justera beloppet med hänsyn till den nuvarande hyresnivån?
Herr talman! Regeringen har på framställning från direktionen för Karolinska sjukhuset i juni 1978 låtit det bero, som det heter med sedvanligt språkbruk, att de utbetalningar som gjordes åren mellan 1972 77 har gjorts. Detta är alltså godkänt, trots att det — genom det beslut som alltså numera är ändrat — inte skedde några utbetalningar de åren. Karolinska sjukhuset har hemställt om godkännande för detta, och det har sjukhuset fått. Sjukhuset har däremot inte hemställt om någon ersättning. Det är ju ganska måttliga summor det handlar om, knappt 3 000 kr. varje år. Och med den omfattning som Karolinska sjukhusets stat ändå har tror jag nog att sjukhuset självt kan svara för den utgiften. Den bedömningen har alltså direktionen själv gjort, att man inte behöver gå till regeringen och hemställa om några extra medel. Vi har inte heller gett några sådana, och jag kommer inte själv att aktualisera den frågan. Jag har heller inte tagit upp frågan om att räkna upp de medel som den Regnellska donationen ursprungligen omfattade, utan både för innevarande budgetår och för de kommande budgetåren räknar vi med oförändrad nivå. Jag uppfattar det vara i linje med utskottets uttalande, som var inriktat på att återföra pengarna till staten.
Herr talman! Jag ber att få tacka för dessa kompletteringar. Anledningen till att jag ställde den första av mina följdfrågor var att det gäller två olika slags bokföring. Den ena avser Karolinska sjukhusets driftmedel, den andra fondmedel som handhas av en särskild förvaltning. Om man nu efter budgetoch ekonomiministerns uttalande här i kammaren kan göra en intern transferering, är det gott och väl.
Att forskare vid våra universitet med ökande otålighet frågar sig vad regeringen avser att göra åt frågan om kompensation för sjuklön från forskningsanslag har nu åter tagit sig uttryck i pressen. Kan budgetministern redovisa vilka åtgärder regeringen vidtagit sedan utbildningsutskottet för mer än tre år sedan begärde att regeringen skulle pröva frågan och återkomma till riksdagen med förslag?
Den andra fråga som jag tog upp hoppas jag att vi i fondnämnden kan aktualisera hos budgetministern den vanliga vägen, utan att vidare behöva besvära riksdagen.
Har budgetministern övervägt det förslag som framfördes motionsvägen vid förra riksmötet eller har budgetministern eljest någon annan åtgärd att föreslå?

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om jag kan redovisa vilka åtgärder regeringen har vidtagit sedan utbildningsutskottet för mer än tre år sedan begärde, att regeringen skulle pröva frågan om kompensation för sjuklön från forskningsanslag, och om jag övervägt det förslag som framfördes motionsvägen vid förra riksmötet eller om jag eljest har någon annan åtgärd att föreslå. Frågan om hur sjukersättning skall beaktas för forskningsanslag och f. ö. även för myndighetsanslag är varken ny eller okomplicerad. Mångfaldiga är de kontakter mina medarbetate har haft med utskott, forskare och motionärer under åren. Jag har i annat sammanhang diskuterat problemen med Gunnar Biörck, så mitt svar kanske inte innehåller så många nyheter för honom. Problemet kan förenklat sammanfattas på följande sätt. Anslag till myndigheter och forskningsråd beräknas med hänsyn till löneomkostnader. Då lön utbetalas av en myndighet betalas från myndighetens anslag samtidigt en avgift, lönekostnadspålägg, LKP, till inkomsttiteln ”Pensionsmedel m.m.”. Från inkomsttiteln betalar sedan staten centralt olika typer av avgifter, t.ex. ATP-avgifter och lönegarantiavgifter. Nämnda LKP innehåller inte någon komponent för sjuklön men väl kompensation för övriga delar av sjukförsäkringssystemet. Med andra ord — myndigheterna betalar ingen försäkringspremie för sjuklön och får således inte någon ersättning om sjuklön skall betalas till en anställd, eftersom den som är oförsäkrad själv får stå risken. Staten centralt betalar självklart full sjukförsäkringsavgift för alla myndigheter men finansierar den del som motsvarar sjukersättningen med uppburna sjukpenningar. Man kan givetvis ifrågasätta om inte statliga myndigheter och forskningsinstitutioner borde kunna få försäkra sig och vilka lösningar som då skulle kunna tänkas. I praktiken blir emellertid sådana försäkringsarrangemang krångliga och medför kostnader som inte står i proportion till fördelarna. Dessutom visar erfarenheterna från t.ex. forskningsråden att problemen i dessa sammanhang har kunnat lösas på sådant sätt att enskilda projektinnehavare inte drabbas. Jag är alltså inte nu beredd att föreslå regeringen att förelägga riksdagen något förslag till ändring av LKP-systemet såvitt gäller sjuklön. Den enkla metod som jag anser att regeringen t. v. bör tillämpa för att komma till rätta med problemet med sjuklön i de undantagsfall då stora skevheter uppstår är att pröva ett eventuellt överskridande av ifrågavarande anslag.

Herr talman! Detta är ju en knepigare fråga än den föregående. Budgetministern har haft litet längre tid på sig att förbereda sitt svar än vad jag nu haft för att förbereda mitt till honom. Jag skall emellertid be att få tacka för den utläggning som han här har gjort. Jag är dock inte riktigt säker på att vi helt och fullt talar om samma sak. Budgetoch ekonomiministern talar om forskningsanslag och f. ö. även om myndighetsanslag i största allmänhet. Vad jag har tagit upp är framför allt forskningsanslag som härrör ur icke-offentliga fonder, och det är anslag som ofta är ganska knappa. Det har ju föranlett en hel del bekymmer. Anledningen till att jag tog upp frågan var påstötningar från mina kolleger i Göteborg. Jag har också funnit att för några veckor sedan två forskare, en i Uppsala och en i Stockholm, i Dagens Nyheter haft insändare om saken. Den måste följaktligen vara aktuell för somliga, även om också i det här fallet informationen om vad som de facto har försiggått i riksdagen naturligtvis är mycket bristfällig även bland dem det berör. För egen del har jag alltså i den senaste motionen föreslagit att man skulle utfärda en bestämmelse av den karaktären att ett belopp skulle överföras till ifrågavarande forskningsanslag från högskolans avlöningsbelopp i den mån sådana här längre sjukledigheter eller graviditetsledigheter förekommer. Sedermera har det framgått av utredningar, som jag fått del av, att detta kanske skulle kunna vara möjligt, om avsättningen till LKP från de här forskningsanslagen gjordes 3 26 högre än den nu är. Jag vill bara referera vad en av mina kolleger i Göteborg skriver om detta, nämligen att om det är riktigt att avgiften till LKP är nedsatt med 3 26 jämfört med vad den borde vara, för att kompensera för att forskarna får betala sjukledigheter och graviditetsledigheter från anslagen, kommer säkert de flesta forskare att välja en ökning av LKP-avgiften för att slippa risken att råka ut för improduktiva perioder på grund av lång tids sjukledighet för personal. En förutsättning för detta är dock att myndigheterna som debiterar LKP klart redovisar vart pengarna går. Jag tror att man skulle kunna överväga att för de anslag som inte kommer från offentliga myndigheter möjligen debitera en något högre avgift till LKP mot att universiteten verkligen betalar lönen under längre sjukledighet på det sätt som de här inläggen från olika håll ger antydan om är nödvändigt.
Herr talman! Jag tror att Gunnar Biörck i Värmdö och jag är någorlunda överens om beskrivningen av problemen, dvs. att när det gäller forskningsråden och myndighetsanslagen uppkommer i allmänhet inget problem, för där finns redan lösningar. Däremot kan problem uppkomma när det gäller anslag från enskilda stiftelser och liknande. Vi har emellertid erfarenheten att de problemen är små, bl.a. därför att anslagen från de stiftelserna ofta är rätt små och att anslagen ofta används för materiel och annat. Jag är medveten om att det ibland kan uppkomma problem för den enskilde forskaren, även om jag vill betona att det är i begränsad omfattning till såväl antal som svårighetsgrad. Vi har funderat över olika vägar att lösa de problemen. Vi har inte hittat någon tillräckligt enkel metod att lösa dem. Det finns vägar, men de innebär rätt mycket av byråkrati och omgång. Därför har vi ännu inte nått fram till den lösning som vi tycker är tillräckligt bra. Jag skall dock trösta Gunnar Biörck med att vi fortsätter att fundera i syfte att nå en lösning också på den delen av frågan.
Herr talman! Det sista som budgetministern sade låter rejält och bra. Jag hoppas mycket av det. Får jag bara ställa en fråga: I sista meningen av budgetministerns svar står det något om att i undantagsfall, då stora skevheter uppstår, skulle en enkel metod vara att pröva ett eventuellt överskridande av ifrågavarande anslag. Jag har funderat litet på vad ordet ”ifrågavarande” syftar på. Det kanske är så att budgetministern skulle kunna tänka sig att — eftersom det här i hans uppfattning är en så liten artikel — tillåta att man i så fall kunde ta pengar från universitetens anslag för oförutsedda utgifter?
Herr talman! Formuleringen syftar på de anslag som utgår till forskningsråden och till myndigheterna. Jag tror inte att universiteten skulle uppskatta att de fick använda sitt övriga utgiftsanslag för att lösa de problem som Gunnar Biörck i Värmdö syftade på med sin fråga, utan där får vi se om vi kan hitta några andra vägar.
Herr talman! Beträffande dem som får anslag, låt oss säga från Nationalföreningen för hjärtoch lungsjukdomar eller andra relativt stora forskningsfinansiärer, får vi fortsättningsvis tydligen — åtminstone t. v. — bara lita till att budgetdepartementet funderar på saken.
Herr talman! Ja, men då vill jag än en gång understryka att enligt den erfarenhet som vi har av de här problemen är de mycket begränsade till både antal och svårighetsgrad.
Herr talman! Ett sista ord på vägen: Fundera på det där om 3 96 ökning av

Herr talman! Göthe Knutson har frågat arbetsmarknadsministern om det i en nedläggningssituation är till fördel för de anställda och för Torsby kommun att staten är majoritetsägare i Prippsbryggerierna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill inledningsvis erinra om riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition om åtgärder inom bryggeribranschen. Beslutet innebär bl.a. att staten bildar ett strukturbolag, Brygginvest AB, med uppgift att initiera och medverka vid strukturförändringar i bryggeribranschen. Brygginvests första uppgift skall vara att åstadkomma en samordningsoch strukturplan för bryggeribranschen. Planen skall syfta till att definiera vilka strukturförändringar som bör äga rum och i vilken takt de bör genomföras. Härvid skall särskild hänsyn tas till regionalpolitiska synpunkter och sysselsättningsaspekter. F.n. pågår en strukturutredning inom Pripps. Jag förutsätter att en samordning kommer att ske mellan Pripps och Brygginvest i de båda bolagens utredningsarbete. Något beslut om nedläggning av bryggeriet i Torsby eller av någon annan av Pripps produktionsenheter har inte fattats av Pripps styrelse. Jag utgår från att riksdagens uttalanden rörande bryggeribranschen är vägledande för såväl Brygginvest som Pripps styrelse vid deras behandling av olika bryggerifrågor.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för det här svaret. Jag vill gärna uppfatta det som positivt, men man frågar sig naturligtvis — och det gör inte minst de anställda i Torsby — vad svaret betyder i klartext. Jag tar mig då friheten att fråga budgetministern hur han ser på denna problematik i stort. Det är alltså fråga om ett företag vari staten har majoriteten av aktierna, och när det talas om samordning, utredningar och strukturrationaliseringar blir de anställda naturligtvis betänksamma. Det är en oro som de 40-50 anställda vid Prippsbryggeriet i Torsby har känt i flera år. Vi måste i detta sammanhang betänka att Torsby redan är en hårt drabbad kommun. Man har där en öppen arbetslöshet som omfattar 606 människor, vilket är en mycket hög siffra med tanke på att kommunen bara har 15 700 invånare — det motsvarar 7 96 av den arbetsföra befolkningen enligt SCB:s statistik. Man har vidare 160 personer i beredskapsarbeten — men det är ont om beredskapsarbeten — och man har 150 personer i skyddat arbete. Man har också många i omskolningsverksamhet. Dessutom har Torsby kommun med sina 15 700 invånare mellan 750 och 800 människor som är långpendlare, dvs. har sitt arbete förlagt utanför kommunen, många t.o.m. utanför Värmlands län. Torsby kommun har inte på de senaste åren fått något nytt industriellt arbete, knappast något nytt jobb över huvud taget. Jag har i min fråga påpekat att Värmlandsdelegationen inte ser särskilt förhoppningsfullt på möjligheterna att ge Torsby fler arbetstillfällen inom den närmaste tiden. Långsiktigt skall vi naturligtvis utgå från att det kommer att finnas en god framtid också för den kommunen och för de människorna. Men nu finns det alltså ett bryggeri i Torsby kommun — en arbetsplats som betyder oerhört mycket. Eftersom staten är huvudägare i Prippsbryggerierna och det genom bildandet av Brygginvest har vidtagits åtgärder på det här näringsområdet är det naturligt om jag tar mig friheten att fråga budgetministern om han skulle vilja vara vänlig att också ge några synpunkter på den här problematiken i stort. Staten får betala åtskilligt mer om bryggeriet skulle läggas ner.
Herr talman! Jag är väl medveten om de problem som finns i Torsby. Jag har mött dessa problem i samtal som just rör bryggeribranschen med människor även i Tingsryd och Arboga.

Nu kan jag inte — jag vet att Göthe Knutson är medveten om det — göra något uttalande om ett enskilt bryggeris framtid. Jag har inte någon laglig rätt att göra det. De besluten skall fattas i andra organ. Jag vill bara än en gång understryka vad jag sagt i mitt svar, nämligen att jag utgår från att riksdagens uttalande i december om bryggeribranschens framtid är vägledande för de beslut som företagsledningarna kommer att fatta. I de uttalandena betonade riksdagen bl.a. att man också skulle ta hänsyn till regionalpolitiska synpunkter och sysselsättningsaspekter. Jag har själv flera gånger betonat att min utgångspunkt är att vi bör säkra överlevnadsoch utvecklingsmöjligheter för flera företag och produktionsenheter inom bryggeribranschen.

Herr talman! Jag är efter budgetministerns kompletterande svar, som jag tackar för, glad att kunna tolka det som mycket positivt för Torsby kommun, för de anställda vid det här bryggeriet och då också för Värmland. Det är alldeles uppenbart att mindre enheter inte alltid är lönsamma. Det har sagts att Torsbybryggeriet skulle kunna belasta koncernen med ett par miljoner i förluster — om man nu vill se saken på det viset. Men det är heller inte alldeles säkert att det förhåller sig så. Man har betydligt högre närvaro i arbetet vid det här bryggeriet än vid de större enheterna. Det finns mycket som talar för mindre enheter, inte minst i bryggeribranschen. I Västtyskland t.ex. har man en mängd mindre bryggerier. Här i Sverige har struktureringen gått mot större enheter. Det är inte säkert att det är lönsamt. Vad som är alldeles givet är att det inte kan vara lönsamt för staten, som ägare till företag, att först lägga ner företag och sedan gå ut med kanske mångdubbelt större summor för att reda upp situationen och ge någon form av ersättningsarbete åt dem som drabbas. Det är tragik när människor blir arbetslösa. Jag utgår från att vi skall slippa det i Torsby kommun i det här fallet.

Herr talman! Karl-Eric Norrby har frågat mig om vilken information de ideella föreningarna fått om möjligheten att få dispens från uppgiftsskyldighet resp. att få skattebefrielse. Herr Norrby har vidare frågat mig om jag anser att det står i överensstämmelse med ambitionen att minska byråkratin och uppgiftslämnandet att sända ut blanketter till skattebefriade föreningar. Slutligen har Karl-Eric Norrby frågat mig om delegationen för företagens uppgiftslämnande, DEFU, granskat länsstyrelsernas begäran om särskilda uppgifter innan föreningarna tillskrevs. Som Karl-Eric Norrby framhållit gäller fr.o.m. årets taxering nya skatteregler för ideella föreningar. Enligt de nya reglerna kommer föreningar som uppfyller vissa villkor att helt befrias från inkomstoch förmögenhetsskatt. Villkoren, som innebär att föreningen skall vara allmännyttig, öppen och använda sina inkomster för det allmännyttiga ändamålet, måste allmänt sett betecknas som förmånliga. Någon generell skattefrihet för ideella föreningar är det dock inte fråga om. Det ankommer på taxeringsnämnderna att ta ställning till om en ideell förening skall taxeras eller om föreningen uppfyller villkoren för skattebefrielse. Denna prövning bör givetvis grundas på tillförlitliga uppgifter om föreningens ändamål och verksamhet. I 33 § taxeringslagen föreskrivs därför att en förening, som anser att den helt eller delvis bör frikallas från skattskyldighet, skall lämna upplysningar bl.a. om de omständigheter som enligt föreningens uppfattning motiverar skattefrihet. Dessa upplysningar skall lämnas på en särskild blankett, den s.k. blankett 4. I speciella fall kan emellertid skattechefen för viss tid befria en förening från skyldighet att skicka in blanketten. Efter denna korta redogörelse för den nya lagen återgår jag till de av Karl Eric Norrby framställda frågorna. Vad först gäller informationen kan nämnas att riksskatteverket gett ut en broschyr som innehåller utförliga upplysningar om skattereglerna för de ideella föreningarna. I broschyren, som tryckts i 170 000 exemplar, anges bl.a. vad som krävs för att en förening skall bli befriad från skatt och uppgiftsskyldighet. Riksskatteverket har — med hjälp av bl.a. olika riksorganisationer — sänt ut broschyren direkt till ett mycket stort antal föreningar. Broschyren finns även hos länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna. Karl-Eric Norrbys andra fråga gäller utsändandet av blanketter till de ideella föreningarna. Som jag nyss påpekat måste föreningarna lämna vissa upplysningar om sin verksamhet m.m. för att taxeringsnämnderna skall kunna avgöra om förutsättningar för skattebefrielse föreligger eller inte. Att taxeringsmyndigheterna skickat ut blanketter som föreningarna skall fylla i är enligt min mening en serviceåtgärd och inte ett uttryck för byråkratiskt krångel. Den sista frågan gäller DEFU:s medverkan. Enligt vad jag har inhämtat har de av herr Norrby åsyftade blanketterna godkänts av DEFU. Frågan om en förening skall befrias från uppgiftsskyldigheten måste emellertid självfallet avgöras av skattechefen och inte av DEFU.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för det innehållsrika svaret på min fråga. Anledningen till min fråga var att riksdagen våren 1977 beslöt om skattebefrielse för ideella föreningar fr.o.m. den 1 januari 1978. Detta uppfattades av många arbetstyngda föreningsledare positivt och även så, att man nu skulle slippa pappersexercisen. Därför blev det något av en kalldusch när uppgiftsoch deklarationsblanketterna damp ner i brevlådorna. Jag ifrågasätter inte fullgörandet av uppgiftsskyldighet när sådan föreligger, men i detta sammanhang kan man sätta frågetecken för myndigheternas sätt att hantera ärendet. Jag skall ge några exempel. I propositionen 1976/77:135 säger statsrådet Mundebo på s. 94 att ”föreningar som är frikallade från skattskyldighet för alla sina inkomster och hela sin förmögenhet, synes inte behöva avge självdeklaration”. Ändå står det under Upplysningar på deklarationsblankett nr 3 att förening eller stiftelse vars inkomster är helt eller delvis frikallade från skattskyldighet skall i denna blankett redovisa skattepliktiga inkomster. Detta är ju inte tillfredsställande. Man måste kunna lita på att vad ett statsråd har sagt inte kan ändras av en underlydande instans. Upplysningarna är också för den som inte är van att tolka kanslisvenska förvirrande, t.o.m. obegripliga. Det gäller t.ex. det avsnitt jag nyss citerade. Jag upprepar: ”Förening eller stiftelse vars inkomster är helt eller delvis frikallade från skattskyldighet skall i denna blankett redovisa skattepliktiga inkomster.” Det är många föreningsledare som har frågat mig: Vad tjänar det för ändamål att lämna uppgifter om skattepliktiga inkomster när man är frikallad från skattskyldighet? Man resonerar så, att är man befriad från skattskyldighet så har man inga skattepliktiga inkomster. En annan oformlighet är tiden för inlämnandet av uppgiftsoch deklarationsblanketterna. Självdeklarationen skall lämnas senast den 15 februari, medan de särskilda uppgifterna skall avlämnas senast den 31 mars — alltså helt olika tidpunkter. Först skall man lämna deklarationen, och sedan skall man lämna uppgiften som skall läggas till grund för beslutet huruvida skattskyldighet föreligger eller inte. Mot bakgrund av vad jag här anfört kanske man har anledning att instämma med Lantbrukarnas skattedelegation, som i sitt remissyttrande över utredningens förslag anförde att om det skall vara någon mening med ett förenklat uppgiftslämnande måste den blankett på vilken uppgifterna lämnas vara ytterligt enkel. Delegationen beklagade att det inte lämnats något exempel på blanketten i betänkandet, eftersom det är blankettens utformning som avgör hur enkel redovisningen kommer att bli. I detta instämde också Göteborgs distrikts idrottsförbund. Herr talman! Tiden medger inte att jag ytterligare exemplifierar. Men jag vill fråga statsrådet Mundebo: Tycker inte statsrådet det finns skäl för en översyn av frågan om tidpunkten för avlämnandet av deklarationen och även en översyn av blankettens eller blanketternas utformning?
Herr talman! Blanketterna måste utformas mot bakgrund av de lagregler som riksdagsbeslutet innefattade. Man kan självfallet alltid resonera om hur skattelagar överförs från lagspråk till sedvanlig svenska. Som Karl-Eric Norrby säkert är medveten om är det alltid en besvärlig uppgift. Jag tycker ändå att det har gått ut en fyllig och bra information i det här ärendet. Riksdagsbeslutet innebar inte någon generell skattefrihet, utan taxeringsnämnderna skulle få ett underlag för att bedöma det. Detta är ju en ny lagstiftning. Det här är första gången som den är i praktisk tillämpning. Det kan då självfallet uppkomma problem; formuleringarna i blanketter och informationsbroschyrer kanske inte alltid blir de bästa, även om de testas rätt ingående i förväg. Jag finner det naturligt att riksskatteverket, som ju i första hand har ansvaret också för den här skatten, utvärderar de erfarenheter man gör under årets taxering. Jag utgår ifrån att de berörda organisationerna delger riksskatteverket sina synpunkter — positiva och negativa — för att nästa års blankett och broschyr om möjligt skall bli ännu bättre.
Herr talman! Jag vill oreserverat tacka statsrådet för det kompletterande svaret på min fråga. Jag tror att många föreningsledare instämmer i det tacket. Jag tror att den här skattereformen, som uppfattats mycket positivt, kommer att vinna i värde om man kan slippa att fylla i blanketter eller i varje fall begränsa ifyllandet till så få blanketter som möjligt. Jag ber att få tacka för svaret.

Herr talman! Magnus Persson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta med anledning av aviserat varsel vid Zakrisdalsverken. Zakrisdalsverken i Karlstad ingår i förenade fabriksverkens sektor för försvarsmateriel. Enheten i Karlstad tillverkar främst ammunition till pansarvärnsvapen. Det svenska försvarets beställningar från denna enhet har under perioden 1977 83 reducerats med två tredjedelar i jämförelse med de planer som tidigare fastlagts av försvaret. Detta kraftiga bortfall av beställningar kan inte helt kompenseras genom produktion av andra produkter eller leveranser till andra köpare. FFV har begärt att beställningar från svenska försvaret skall tidigareläggas för att nu aviserade varsel skall kunna begränsas och erforderliga personalminskningar skall kunna ske i jämnare takt. Regeringen avser att undersöka möjligheterna att genom omplanering av försvarets materielanskaffning eller på annat sätt tidigarelägga försvarets beställningar för att minska antalet kommande uppsägningar vid Zakrisdalsverken.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan var, och är fortfarande, den oro som de anställda vid Zakrisdalsverken känner. Informationen om varslet har väckt bestörtning och indignation bland de anställda, och de menar att man genom tidigareläggning av beställningar av viss försvarsmateriel hade kunnat undvika dessa personalinskränkningar. Herr talman! Den minskning som nu, enligt det svar som industriministern har givit, är ett faktum omges av många frågetecken. I det aviserade varslet talas det om ett 60-tal anställda. Om detta varsel blir ett faktum, menar personalen vid Zakrisdalsverken att det som ett brev på posten kommer ytterligare neddragningar med ca 90 anställda. Varslet skulle då totalt sett beröra inte mindre än 150 anställda. Utöver detta berörs ett 60-tal som är s.k. externt anställda i företag som levererar material m.m. till Zakrisdalsverken. Vilka kommer att drabbas, om varslet blir ett faktum? Jo, det blir i huvudsak kvinnor under 25 år. Det är den grupp som senast har anställts och som nu blir lidande. Den arbetslöshet vi har i Värmland är mycket betungande — det finns över huvud taget inga jobb att få. Inte minst den åldersgrupp som här är aktuell har svårigheter. Chansen att få jobb är helt enkelt minimal. Jag tycker att statsmakterna och industridepartementet här få ta sitt ansvar och trygga sysselsättningen genom åtgärden att tidigarelägga det s.k. paket 1, som ligger i storleksordningen 90 milj.kr. Herr talman! Jag skulle vilja få ett par klargöranden. Vad menar industriministern med att regeringen skall försöka minska antalet uppsägningar? Är det 50, 60, 100 eller 150 anställda som avses? Den andra frågan är: Hur många miljoner kronor rör det sig om? Är det 50 eller 90 milj.kr.? Den sista summan nämner jag med anledning av att myndigheten, FFV, har sagt att om det s.k. paket 1 — som kostar just 90 milj.kr. — tidigareläggs, kommer man att trygga sysselsättningen vid Zakrisdalsverken.

Herr talman! Ett grundläggande men av frågeställaren inte alls berört faktum i denna problematik är att det svenska försvarets anslagsutveckling varit sådan att den resulterat och resulterar i en successivt minskande förmåga, uttryckt i reala termer, att lägga ut materielbeställningar till svensk försvarsindustri. Det är ett grundläggande faktum, som man inte kommer ifrån. Varken frågeställaren eller det parti han tillhör har visat något missnöje över att en sådan utveckling pågår. I detta läge undersöker vi som bäst — det kan snart ge resultat — vad som kan göras genom en tidigareläggning av order. Av skäl som jag inte behöver förklara kan det till en viss grad vara en Döbelnsmedicin. Likväl är vi ense om att man bör beträda den vägen. Då måste vi emellertid väga de behov som finns på olika orter och i olika sammanhang av en tidigareläggning mot behovet i Zakrisdal. Till sist, herr talman, frågade Magnus Persson mig med hur många personer eller alternativt med hur många miljoner kronor jag ansåg att vi skulle försöka minska friställningarna vid Zakrisdalsverken. Ja, det kan under nu pågående överväganden och överläggningar inte preciseras. Jag kan emellertid säga att det blir en minskning av antalet friställningar, en minskning vars omfattning det just nu är för tidigt att uttala sig om.
Herr talman! Jag noterade svaret att det skall bli en minskning. Det är självfallet ett besked till de anställda vid Zakrisdalsverken som är annorlunda än man hade trott. Man hade nämligen hoppats att en tidigareläggning av den basmateriel som nu är aktuell hade kunnat ske. Jag är medveten om att en avvägning mellan olika orter och regioner måste äga rum. Men Värmland inklusive Karlstadsregionen är den region som är mest drabbad i landet. Arbetslösheten och oron bland basindustrierna i länet gör att förhållandena är allt annat än tillfredsställande. I detta läge ansåg vi att industridepartementet och statsmakterna måste känna och ta sitt ansvar. Detta besked bör i alla fall FFV och de anställda få så snart som möjligt. De hari sin förtvivlan vänt sig till statsministern och begärt ett sammanträffande för att få diskutera med honom, och de får väl föra diskussionen vidare. Jag hoppas att den eventuella minskningen skall bli minimal och att statsrådet och industridepartementet tar hänsyn till den svåra situation som råder i Karlstad och övriga Värmland. Det är i mitt hemlän mycket svårt att ge arbete åt de människor och de grupper som här drabbas.
Herr talman! Vi är väl medvetna om problemen i Värmland och har nyligen studerat dem närmare på ort och ställe. Det är förklaringen till att vi överväger och arbetar med dessa tidigareläggningar.

Herr talman! Britta Hammarbacken har frågat mig om jag anser att inom industridepartementet aktuella koncessionsärenden bör kompletteras vad avser ökad risk för radonexposition vid skifferbrytning. Bengt Kindbom har frågat mig om jag är beredd att, med anledning av den forskning och utveckling avseende alunskiffer som bedrivs av AB Svensk alunskifferutveckling , ta initiativ till kartläggning av riskerna med radongas för närboende och på rekultiverade områden i Ranstad, före en eventuell prövning av frågan om exploatering av alunskiffern. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag vill erinra om att ASA:s verksamhet i Ranstad i dag omfattar ett treårigt forskningsprogram som har inletts innevarande budgetår. Verksamheten finansieras enligt riksdagens beslut våren 1978 genom statliga lån med särskilda villkor och med full insyn från statens sida. Forskningens ändamål är att ta fram processer för utvinning av alunskifferns innehåll av kerogen och vissa metaller utöver uran, men även att utreda olika miljöfrågor som kan uppkomma i samband med en eventuell framtida fullskalebrytning av alunskiffer. De av frågeställarna angivna problemområdena ingår således delvis i ASA:s nuvarande forskningsprogram. Jag finner det dock inte uteslutet att ytterligare utredningar om miljöfrågor vid skifferbrytning kan bli aktuella. En första redovisning av ASA:s forskning lämnas i dagarna till mig. Det föreligger i dag ingen ansökan om brytning av alunskiffer, däremot finns en ansökan av ASA enligt lagen om vissa mineralfyndigheter om undersökningskoncession beträffande alunskiffer för vissa angivna områden inom Örebro län. Ansökningen har helt nyligen överlämnats av statens industriverk till industridepartementet och bereds nu inom regeringskansliet. ASA:s ansökan avser i första hand tillstånd till undersökningar och utgör ett led i ASA:s undersökningar av landets alunskiffrar. Undersökningarna anses nödvändiga för att förbättra beslutsunderlaget för en eventuell brytningsansökan. Jag kan inte nu uttala mig om regeringens ställningstagande i denna fråga. Beslut avses fattas av regeringen under våren och kommer i huvudsak endast att avse huruvida undersökningar skall tillåtas eller inte. Jag vill slutligen framhålla att självfallet kommer ett eventuellt framtida beslut om brytning, vare sig det aktualiseras i Ranstad eller i Örebro län, att föregås av en mycket noggrann prövning av mycket grundliga utredningar om konsekvenserna från bl.a. miljösynpunkt. Finner regeringen, då beslut skall fattas, att den som vill utnyttja en alunskifferfyndighet inte på ett tillfredsställande sätt har visat hur väsentliga problem från t.ex. miljösynpunkt skall lösas, kommer naturligtvis en exploatering inte att tillåtas. För att få anlägga en gruva krävs dessutom tillstånd enligt miljöskyddslagen . Det är således en mycket omfattande prövning innan en brytning av alunskiffer får sättas i gång.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

Det ären bra debatt. Den är nödvändig, och den måste fortsätta, men jag tycker att man borde vidga den och också ställa frågan: Kommer de brytningsrester som det i dag varnas för att påverka den totala miljön, alltså också utanför boningshusen? Och vet vi hur de i så fall kommer att påverka den miljön? I pressen har det den senaste veckan förekommit uppgifter som visar att det här är en nyväckt fråga i de allra flesta länder med uranbrytning. Vid en internationell konferens i somras förklarade en företrädare för USA:s kärnkraftsinspektion att ”förvaring och stabilisering av lakresterna från uranbrytningen mycket väl kan visa sig bli den svåraste tekniska uppgiften att lösa när det gäller kärnkraftens avfallsproblem.” Enligt vad jag har kunnat förstå är kunskapen på detta område inte stor i någon del av världen och inte heller här i Sverige. Då är det ju desto viktigare att vi börjar nu, när information och impulser börjar komma, att forska, mäta och undersöka innan några ytterligare beslut har fattats som kan betyda risker för framtiden. En prospektering och förberedande undersökning innebär ju inte bara en geologisk kartering. Det blir också en påverkan på omgivningen genom vad som kommer i ett senare skede, t. ex, provbrytning och försöksverksamhet för industriell utveckling.

Med den inställningen, herr talman, har jag svårt att förklara mig nöjd med svaret, som jag tycker är litet vagt. Naturligtvis begär jag inte ett förhandsbesked om regeringens ställningstagande i denna fråga. Men jag vill fråga om statsrådet anser att underlaget är komplett inför ett ställningstagande. Likaså vill jag ha ett snabbt besked om huruvida det blir substans i den utredning av miljön som kan bli aktuell.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Alltsedan munkarnas tid i Varnhem har i Västgötabergen pågått arbete med att, i huvudsak till människors fromma, ta ut olika bergarter till byggnadsmaterial. När det gäller alunskiffer har vi kravet på ökad exploatering på grund av uraninnehållet. Skifferrester från tidigare hantering, s.k. rödfyr från gamla kalkbrott i Skaraborgs län, har i många år använts som fyllnadsoch vägmaterial. Ingen har känt till riskerna med detta. Nu har vi emellertid fått vissa redovisningar. I Skövde har man undersökt ett planerat bostadsområde och i Ekedalen ett bostadsområde som ligger på skifferrester. Dessa frågor har särskilt diskuterats här i kammaren, och det har tagits fram rapporter. Vi behöver inte uppehålla oss mer vid detta. Jag vill bara isammanhanget konstatera att när det gäller skifferresterna är det inte enbart radon utan också annan strålning som man har att ta hänsyn till. I svaret säger industriministern att de frågeställningar som jag har angett delvis ingår i ASA:s forskningsprogram. Jag har det framför mig, och jag menar att det minimikrav man måste ställa är att det finns lakrester under de rekultiverade markområden som man kommer att redovisa resultat ifrån. Jag tycker det är positivt när industriministern säger att det inte är uteslutet att man kan behöva genomföra ytterligare utredningar på miljöområdet. Det hade emellertid varit ändå bättre om industriministern sagt att man hade för avsikt att göra ytterligare undersökningar. SSI säger att vid planering av bebyggelse bör markens beskaffenhet med avseende på radioaktivitet beaktas. Problemet gäller avfall från hantering av alunskiffer, men också mark med ovanligt stora mängder radium. Ytterligare undersökningar fordras för en bedömning av problemets omfattning. Det är alltså en myndighet som redovisar detta, och det tycker jag man bör ta fasta på. Min huvudfråga är: Vilka ytterligare konsekvenser kan skifferbrytning få — konsekvenser som i dag inte är kända men som i en framtid kan ställa oss inför ett nytt och chockartat uppvaknande och ge upphov till en debatt liknande den som förts den senaste veckan? Sedan vill jag med anledning av svarets sista del, där det redovisas hur prövningen skall gå till, fråga industriministern, om detta innebär en glidning på väg bort från prövningen enligt byggnadslagen 136 a §? Jag vore tacksam för ett besked av industriministern på den punkten.

Herr talman! Jag skall hålla mig till de frågor som ställts med anledning av det ärende vi skall behandla i dag. Jag skall alltså inte gå in på bostadsfrågorna, även om frågeställarna något snuddade vid dessa. Bostadsfrågorna har ju redan tidigare debatterats. Låt mig säga till båda frågeställarna att de — och det gäller kanske särskilt Britta Hammarbacken — åtminstone delvis resonerar som om det var fråga om brytning. Men det är det ju inte — det finns över huvud taget inte någon ansökan om brytning. När Britta Hammarbacken frågar om vi har underlag för ett ställningstagande, blir svaret att något ställningstagande till brytning inte alls är aktuellt. Vad det här handlar om är undersökningar. Man kan fråga sig om det är någon nackdel att vi undersöker en fyndighet och skaffar oss bättre information. En helt annan och senare fråga blir om man skall utnyttja den information vi får fram och gå vidare till prövning. Frågan om radongasen och riskerna för strålning kommer att ingå som ett led i de undersökningar det här gäller. I själva verket bör man fråga sig om inte de undersökningar som ASA avser att göra kan vara till nytta också i andra sammanhang, där det gäller att bedöma dessa risker. Jag anser således att det inte finns något skäl för oro. Vad beträffar Bengt Kindboms fråga om tillämpningen av 136 a § byggnadslagen i dessa sammanhang, vill jag påpeka att den paragrafen inte obligatoriskt behöver komma till användning när det gäller gruvor.
Herr talman! Vårt krav är ju att man genom utredningar skall få fram ett bättre underlag. Den som under åren följt dessa frågor har minsann märkt att det har skett glidningar. Det har varje gång sagts att problemen är avklarade, men sedan har vi kunnat konstatera att det finns fler problem. Vi kräver alltså att det görs utredningar också beträffande strålningsriskerna. Industriministerns svar på min fråga angående prövning enligt 136 a § byggnadslagen var inte särskilt konkret. Jag kan med anledning av svaret inte göra något annat konstaterande än att folkpartiregeringen är beredd att tillåta en sådan här exploatering utan prövning enligt denna paragraf.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om att det är fråga om en undersökningskoncession. Jag trodde att det framgick av min fråga, och därför brydde jag mig inte om att upplysa om det i mitt tack för svaret. Jag undrar om man verkligen kan lita på att en sådan här undersökning har så liten inverkan på miljön. I sitt förberedande material när det gäller koncessionsärendet skriver statens industriverk att bolaget bör studera gruvbrytning, återfyllning och rekultivering samt utföra främst idé och metodstudier beträffande brytningsteknik osv. Det innebär alltså inte bara provborrning utan även pilotprojekt. Att det inte är fråga om något projekt i omfattande skala känner jag också till. Vad jag vill poängtera är alltså att det i dag finns lakerester och slagghögar, vars farlighet vi diskuterar. Här borde det göras ytterligare undersökningar av farligheten av de lakerester och slagghögar som kommer att uppstå till följd av en brytning. Brytningen är ett resultat av en undersökningskoncession, och det är alltså underlaget för den undersökningskoncessionen som jag tycker det är angeläget blir så brett som möjligt.
Herr talman! Får jag bara i korthet svara att det finns i dag i Ranstad en pilotanläggning. Någon ny pilotanläggning är inte avsedd att startas, utan det är denna som kommer att användas. Som allmän komplettering till mina svar kan jag hänvisa till att det om några veckor läggs fram en energiproposition, där bl.a. dessa problem, miljöeffekter m.m. ingående kommer att behandlas.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för den kompletterande upplysningen att det inte är aktuellt med en industriell pilotanläggning i Kvarntorp. Sedan ber jag att få avvakta den kommande propositionen, och jag skall med intresse studera den.
Herr talman! Eftersom industriministern nu hänvisar till en kommande energiproposition vill jag fråga: Kan man tolka det så, att det treåriga forskningsprogrammet inte skall fullföljas? Varför dras energipropositionen in i sammanhanget när det gäller Ranstad? Jag slutar med att konstatera att min tolkning beträffande 136 a § tydligen är giltig.
Herr talman! Det är naturligt att hänvisa till energipropositionen av det skälet att där kommer en mycket fyllig redovisning av de miljöproblem som anmäls i detta sammanhang.

Herr talman! Rolf Clarkson har frågat om jag avser att vidta åtgärder som tryggar fortsatt drift av Solstickegården eller därmed jämförbar institution. Konvalescenthemmet Solstickegården för astmasjuka drivs av Stockholms läns landstingskommun och har officiellt 20 vårdplatser. På grund av patientmaterialets karaktär kan f. n. endast 15 vårdplatser utnyttjas. Under hösten 1978 har 8-10 vårdplatser varit belagda. Några vårdplatser har utnyttjats för utomlänspatienter. Med anledning av en skrivelse från den ansvarige läkaren övervägs f. n. inom landstinget olika alternativ beträffande Solstickegårdens framtid. Något beslut i ärendet har sålunda ännu inte fattats. Socialstyrelsen avser att göra en omfattande enkät till samtliga sjukvårdshuvudmän om allergisjukvårdens omfattning och inriktning vad gäller både vuxna och barn. Syftet är att få ett underlag för ett åtgärdsprogram inom området. Jag vill i detta sammanhang också nämna att dåvarande statsrådet Troedsson i juni 1978 beslutade att låta genomföra en kartläggning av samhällets nuvarande och planerade insatser för barn med allergiska anlag och besvär. Därvid skall även redovisas vilka åtgärder som med nuvarande resursinsats kan förbättra samhällets omsorg om allergiska barn, t.ex. genom bättre samordning av insatserna från landstingskommuner och kommuner. Utgångspunkten för arbetet är att barnens totala behov av insatser från samhällets olika organ skall tillgodoses, däribland även åtgärder som syftar till att förebygga att vårdbehov uppstår. Arbetet bedrivs inom socialdepartementet i samråd med bl.a. socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, kommunoch landstingsförbunden samt Riksförbundet mot allergi. Det är min förhoppning att detta utredningsarbete skall ge underlag för åtgärder för att förbättra levnadsvillkoren och vårdmöjligheterna för personer med allergiska anlag och besvär.